Herr talman! Jag tackar näringsministern så mycket för svaret. Jag tror att svaret är mycket glädjande för den stora delegation som sitter uppe på åhörarläktaren. Jag har en fråga till: Kan näringsministern tänka sig att använda möjligheten att överföra utbildning inom högskolorna till exempelvis Falun eller Borlänge?

Herr talman! Jag vill ställa en fråga till finansministern om vådan av Sveriges höga alkoholskatter. Utöver det faktum att regeringen effektivt slår ut en inhemsk näring bidrar finansministern också till att permanenta en välorganiserad och mycket effektiv illegal handel. Vi som bor i Skåne ser det här dagligen och har konstaterat det länge. Skåne län och Hallands län är de län där det dricks mest smuggelsprit, och den sprids snabbt till ungdomarna. Min fråga till finansministern är om finansministern ser ett samband mellan höga alkoholskatter och brottslig verksamhet.
Herr talman! Vi eftersträvar i alkoholpolitiken bl.a. att hålla en låg alkoholkonsumtion med låga skador. Jämfört med andra länder i EU har Sverige den lägsta alkoholkonsumtionen och därmed de lägsta alkoholskadorna. Efter en överenskommelse med EU kommer vi den 1 juli i år att få nya införselregler, som vi har anmält i en proposition till kammaren. Regeringen har också meddelat att den avser att återkomma i höst med förslag som ytterligare skärper alkoholpolitiken just för att vi ska kunna bibehålla den starka position som vi har med en låg alkoholkonsumtion och låga alkoholskador. Jag är medveten om att det också finns ett antal problem som hänger ihop med kriminalitet, bl.a. smuggling, och dem ska vi åtgärda på olika sätt. Det har nyligen också tagits en del sådana initiativ på det här området.

Herr talman! Jag konstaterar att finansministern ser ganska tekniskt på den här frågan. Han ser det som en budgetteknisk fråga, samtidigt som verkligheten ser mycket annorlunda ut. Tullen, som finansministern ofta brukar hänvisa till, klarar upp 10-15 % av den illegala införseln. Därmed är detta inte enbart en budgetteknisk fråga utan en attitydfråga. Jag undrar fortfarande om inte den praktiska verkligheten påkallar en snabbare reaktion från regeringen än att invänta budgetförhandlingar.

Herr talman! Jag ber att få ställa en fråga till näringsministern. Det råder enighet om vikten av att personer över 55 ska kunna fortsätta att arbeta fram till pensioneringen, men arbetsgivarna anställer inte gärna medelålders och äldre. De blir nämligen dyra. Det är ett antal olika förhållanden tillsammans som gör det svårare för äldre att konkurrera om jobben. Kompetenta 50-60-åringar borde inte förhindras att få jobb av sådana skäl. Jag undrar vad näringsministern kan göra för att ta bort den här typen av hinder.
Herr talman! Jag vill först säga att jag delar Tullia von Sydows synpunkter. Jag vill också säga att det här väldigt mycket handlar om attityder. Jag har tidigare här i kammaren sagt att det räcker med att titta ut över kammaren för att förstå att alla som är över 50 år är de mest begåvade och har den längsta erfarenheten. Jag vill inte skämta bort detta utan menar att detta är en attitydfråga. Jag tror inte att man kan reglera detta. Vi får nu via EU-direktivet en diskrimineringsordning där man även tar upp frågan om ålder. Jag tror att det kan ha en positiv påverkan, men framför allt handlar det om våra och arbetsgivarnas attityder. Jag vill också säga att arbetsmarknaden nu håller på att förändras på det sättet att man alltmer efterfrågar äldre människor. Därför har regeringen också föreslagit att man ska kunna gå kvar i arbete upp till 67 års ålder. Det innebär inte en höjning av pensionsåldern, men den som anser att den egna förmågan behövs och som vill gå kvar ska enligt förslaget ha den möjligheten.
Herr talman! Jag får tacka för svaret, men det är faktiskt dyrare för arbetsgivare att anställa en äldre person, vilket kan ha en hämmande inverkan. Därför undrar jag om man inte kan se över avtalen så att det inte blir dyrare för arbetsgivaren att anställa äldre.

Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till jordbruksminister Margareta Winberg. EU-frågorna är ju aktuella, inte minst utvidgningen av EU. Min fråga till jordbruksministern gäller de baltiska ländernas inträde. Några i de baltiska länderna, speciellt de nyrika, ser fram mot ett eventuellt inträde medan bönderna, som i många fall är mycket fattiga, inte ser lika positivt på det. De har under de senaste tre åren fått en försämrad ekonomi. Många har i dag inte ens pengar till utsäde på sina egna åkrar, och de slaktar sina unga djur och äter upp dem därför att det inte är någon idé att sälja dem. De är handlingsförlamade där borta. Min fråga till ministern är: Gör Sveriges regering något för att påverka de baltiska ländernas regeringar att satsa på information till bönderna? Dessa behöver få information inför ett EU-inträde, t.ex. om hur de redan i dag kan ansöka om föranslutningsstöd.

Herr talman! Jag vet att en del av dessa bönder är intresserade av att kunna skaffa alternativa inkomstkällor, t.ex. att ha bed and breakfast, eller att ha sådant som finns i andra länder. Men de har problem. De vet inte riktigt hur de ska hantera det för att kunna söka och få bidrag till sådant. När vi i Sverige skulle gå med fick Sveriges bönder hjälp för att komma i gång. Det är därför som jag undrar om jordbruksministern är med och stöder för att kunna ge bönderna hjälp att klara av detta.
Herr talman! Återigen: För att kunna hjälpa dem krävs det pengar. En del pengar är avsatta, och en del pengar används redan nu. Sverige är t.ex. med i någonting som heter twinningprojekt där vi går in i andra länder och tillsammans med deras bönder försöker att utveckla saker och ting. Men den stora frågan som ännu inte är löst är: På vilka villkor ska de nytillträdande ländernas bönder komma in? Ska vi ha en övergångsperiod, och i så fall hur lång? Ska de komma in på lika villkor, och hur ska det i så fall finansieras? Där finns det två vägar, höjda medlemsavgifter eller en förändrad jordbrukspolitik. Sverige företräder den senare linjen. För att de ska kunna komma in på lika villkor behöver jordbrukspolitiken förändras. Det är bara ett skäl till att det behövs en förändring. Det finns också andra.
Herr talman! Även om Sverige nu njuter frukterna av en internationell konjunkturuppgång och vi har sett relativt många nystartade företag betyder inte det att allt är frid och fröjd för småföretagsamheten. Frågan går alltså till näringsministern, som är chef över den enhet, Simplexgruppen, som sorterar under Näringsdepartementet. Även om jag vet att det är statsrådet Sahlin som har det omedelbara ansvaret är det ändå Björn Rosengren som är departementschef. Nu avgick gruppens ledare för inte så länge sedan. Det har varit dispyter om hur kanslipersonal - om den alls är anställd, jag tror att den är det nu - ska placeras, var den ska höra hemma, osv. Jag vill fråga Björn Rosengren: Är det regeringens verkliga mening att göra någonting åt de regler som reglerar småföretagsamheten för att förbättra, eller är det här mer en Potemkinkuliss? Är det en skenmanöver att ha ett sådant kansli, eftersom väldigt lite händer?
Herr talman! Det har faktiskt gjorts en hel del. Vi ser mycket seriöst på Simplex. Simplex har nu fått Arne Johansson, som är känd i företagarkretsar, som ordförande, och vi har också tillsatt en ny chef. Vi kommer alltid i vad än vi gör inom regeringen som på det minsta kan påverka småföretagande låta Simplex pröva detta så att det inte blir till skada. Det är en av Departementets roll i övrigt är att försöka att förenkla. Vi har redan lagt fram en hel del förslag, och vi kommer också att komma med en hel del andra förslag. Jag vill också säga att småföretagsamheten i Sverige blomstrar som aldrig förr, och det är inget dåligt tecken. Men det kan självklart bli bättre.
Herr talman! Konjunkturer tenderar att gå i cykler, om än inte med absolut regelbundenhet. Vi kommer också så småningom att hamna i en lågkonjunktur. Då vill det till att företagsamheten har goda villkor för att fungera och att det även startas nya företag. Den s.k. Småföretagsdelegationen lade för ungefär två år sedan fram ett förslag med 71 eller 72 konkreta punkter som inte kostade en krona att genomföra. Jag tror att till dags dato är sju av de förslagen genomförda. Man frågar sig: Är verkligen viljan så god från regeringens sida som nu näringsministern låter påskina? Jag tycker inte att de praktiska resultaten talar för att näringsministern har rätt när han påstår att regeringen gör vad den kan för att underlätta för småföretagsamheten.
Herr talman! Jag tycker ändock, med en ganska stor ödmjukhet, att jag kan säga att det går bra för småföretagsamheten i Sverige. Jag tycker också att jag kan säga att det har gjorts mycket. Men självklart kan det göras mycket mer. Vi ser allvarligt och seriöst på detta. Vårt mål är att hela tiden förenkla för småföretagandet. Småföretagandet har för Sverige, för Sveriges välfärd, sysselsättningen, etc. en oerhört stor betydelse. Där är vi överens. Vi är också överens om att förenklingar av regler som handlar om en mängd olika frågor ska förbättra för småföretagandet.
Herr talman! Jag har en fråga till Björn Rosengren. Det gäller vägarna i våra skogslän. Det är uppenbart att de behöver åtgärdas för att framkomligheten ska förbättras, inte minst under vårtid. Det är viktigt för att skogsindustrins transporter ska fungera, för turismen och inte minst för vardagslivet för dem som bor där. Nu kommer, som ministern har sagt, regeringen och samarbetspartierna att avsätta 2 miljarder extra de närmaste tre åren för att åtgärda en del av problemen. I tidningarna de senaste veckorna har vi läst att ministern vill satsa mer pengar på detta. Men han säger samtidigt att det inte går eftersom samarbetspartierna är emot det. Min fråga blir då: Vilka pengar har Rosengren som inte samarbetspartierna har när det gäller den här frågan, eller hur har han tänkt lösa problematiken?
Herr talman! Vad jag har uttryckt i medierna är att jag gör bedömningen att för att kunna ställa till rätta den undfallenhet som vi har haft under många år när det gäller drift och underhåll - inte minst när det gäller skogslänen, som berörs av skogsindustrin - skulle vi behöva ha ytterligare ungefär 1 1⁄2 miljard. Det innebär inte att jag har några pengar i fickan, utan det är ett uttryck som jag har stämt av med Vägverket. Jag tycker att det jag säger stämmer. Sedan är det en prioritering som vi har gjort. Jag vill också påstå att i en prioritering och i en förhandlingssituation hamnar man någonstans där alla inte är helt nöjda. Men det innebär inte att jag inte står för den överenskommelse vi har gjort. Det innebär heller inte att jag skulle ifrågasätta vårpropositionen och de förslag som gjorts med samarbetspartierna.

Herr talman! Var samarbetspartierna kom in i det sammanhanget var lite otydligt, måste jag säga. Det är väl ändå så, ministern, att ska vi få fram nya pengar till detta måste budgettaken ifrågasättas och budgeteringsmarginalen ifrågasättas, eller så ska man göra omflyttningar, omdisponeringar eller nedskärningar på andra områden? Är det sådana åtgärder som Björn Rosengren har tänkt sig får vi väl diskutera dem. Men jag tycker att det är olyckligt att vi samarbetspartier framställs som att vi skulle förhindra den här utvecklingen på något sätt.
Herr talman! Jag kan bara konstatera - jag tänkte att jag skulle få slippa att säga det - att de krav som har kommit in från samarbetspartierna har uttryckt en minskning av väganslagen. Vi socialdemokrater har uttryckt en ökning. Vi landade sedan i att vi skulle öka med ungefär 2 miljarder per år. Det är faktiskt sant, och det är det jag har uttryckt. Det kan jag ta fram och visa. Det innebär inte att jag inte står för detta. Man kan ta fram olika förslag där det visar sig att vi har haft en annan ingång. Nu har vi gjort detta, och nu får vi stå för det. Men jag måste ändå kunna uttrycka att det finns behov, och så får vi försöka att lösa det framdeles.
Herr talman! Jag har en fråga till finansministern. Enligt uppgift i medierna har finansministern gjort följande uttalande: Den som är hemma tillför inte staten någonting. En förälder som är ute och jobbar genererar ju skatter. Kan finansministern utveckla vad han egentligen menar? Med samma resonemang kan man fråga sig vad arbetslösa och sjuka tillför staten.
Herr talman! Om ledamoten Mikael Oscarsson hade varit här i kammaren när jag besvarade en interpellation i samma ämne hade han inte behövt ställa frågan, eftersom frågan bygger på ett felaktigt återgivet citat från mig i en tidning. Därför kan jag bara konstatera att frågan är felaktigt ställd. Jag har inte påstått det som sägs i citatet.
Herr talman! Det vore intressant att höra hur Bosse Ringholm uttryckte sig. Han kunde väl ha talat om det i stället. Den förälder som väljer att vara hemma gör ju en fantastisk insats både för sina barn och för samhället. Varje dagisplats subventioneras ju med 80 000 kr om året, och man måste nog ha en bra hög inkomst om man ska kunna betala tillbaka de 80 000 kronorna i skatt. Däremot får den som väljer att vara hemma inte en krona av de här pengarna när föräldrapenningen är förbrukad. En SIFO-undersökning som publicerades i Aftonbladet Kvinna för ett tag sedan visade att 80 % av landets kvinnor skulle vilja vara hemma de första fyra åren om det gavs möjlighet till det. Kan inte finansministern tala om hur han ser på detta? Måste inte regeringen lyssna på detta och ge dem som vill vara hemma den valfriheten?
Herr talman! Som bekant har regeringen i vårpropositionen föreslagit en rad förbättringar för barnfamiljerna och därmed för barnen. Vi har föreslagit höjda barnbidrag. På samma sätt som i år höjs barnbidragen även nästa år. Vi har föreslagit en utbyggnad av föräldraförsäkringen. Vi har föreslagit förbättringar för dem som är arbetslösa och har barn på dagis. Vi har föreslagit en rad olika förbättringar för barnfamiljerna, och självfallet rymmer denna förbättrade familjepolitik också möjligheter för de föräldrar som väljer att vara hemma hela eller delar av den tid som barnen är små. I föräldraförsäkringen ges t.ex. den möjligheten. Ett förbättrat barnstöd på det sätt som regeringen har föreslagit i vårpropositionen ger alla möjligheter till en stor valfrihet framöver.
Herr talman! Förra helgen var jag på Hela Människans rådslag. Hela Människan är en paraplyorganisation för kyrkornas sociala verksamhet. Där fick jag en bild av hur det ser ut i Sverige i dag för de svaga grupperna i samhället. Kyrkorna får i allt större utsträckning ta hand om de socialt utslagna. Missbruksvården i kommunerna är näst intill obefintlig. Jag vill därför höra med finansministern hur han ser på framtiden för dessa grupper i förhållande till de aviserade förändringarna av inte minst alkoholpolitiken. Det finns ju oerhört många forskningsrapporter som visar att en förändrad alkoholpolitik innebär att fler grupper drabbas och att utslagningen blir större. I dessa sammanhang talar man om tvåtredjedelssamhället och om att man börjar se en förlorad generation. Jag skulle vilja veta vilka åtgärder finansministern planerar för att bemöta detta.
Herr talman! Under 1990-talets ekonomiska kris, framför allt i början av 90-talet, med ett stort budgetunderskott och en växande statsskuld, så ökade antalet socialbidragstagare, antalet personer utan jobb och antalet personer i mycket små ekonomiska omständigheter. Precis som Marianne Samuelsson påpekade finns det självfallet anledning att se med oro på de problem som kan finnas för t.ex. missbrukare. Därför har det under de senaste åren varit viktigt för regeringen att kunna förstärka statsbidragen till kommuner och landsting. Det har skett med en sådan hastighet att vi i dag har 20 miljarder kronor mer till kommuner och landsting än vi hade för fyra år sedan. Pengarna kan användas till olika vård och omsorgsinsatser. Jag hoppas också att kommunerna i det sammanhanget verkligen prioriterar pengar till vård och omsorg. Som jag svarade på en tidigare fråga om alkoholpolitiken hoppas jag att vi kan återkomma i höst med ytterligare insatser för att ta itu med just de problem som kan följa av alkoholmissbruk.
Herr talman! Jag är fullt medveten om att vi tillsammans har lyckats få fram mer pengar till kommunerna. Men när de sedan ska prioritera verkar det som synen på människovärdet har förändrats. I dag finns det ingen som riktigt bryr sig om den här gruppen. I kyrkorna kan man mer och mer se att det som tidigare var lite av grädden på moset, alltså det som ökade livskvaliteten för människorna, nu har blivit hela mosbrickan. Det är kyrkorna som får ta hela ansvaret. Missbruksvården har i princip havererat. Vi vet att väldigt många behandlingshem tvingades lägga ned. Man hade förändrat missbruksvården, sade man. Men vad hade man gjort? Jo, man hade helt enkelt lagt ned den! I dag är det oerhört svårt för psykiskt sjuka och missbrukare att få den hjälp de behöver. Här behövs åtgärder snabbt, och det räcker inte att sätta in dem långt fram i tiden. Man måste naturligtvis fundera över vilket människovärdet är i dag. Vilka människor ska prioriteras?
Herr talman! Det viktiga är att alltfler människor får tillfälle till egna inkomster genom att fler får jobb. Sysselsättningen växer kraftigt just nu, och arbetslösheten minskar. Antalet socialbidragstagare har minskat under senare år, vilket är oerhört viktigt. Trots detta finns det, som Marianne Samuelsson sade, grupper som fortfarande står utanför och har stora problem. Det gäller inte minst i våra storstäder. Här i det moderatstyrda Stockholm t.ex. väljer man att sänka skatten i stället för att göra större åtaganden för den här typen av missbruksgrupper. Det är utan tvekan ett problem att det finns kommuner som väljer att sänka skatten för sina inkomsttagare i stället för att exempelvis prioritera gruppen av missbrukare och andra som står utanför samhället.
Herr talman! Ni har ju tidigare här i kammaren diskuterat alkoholskatt. Finansministern påpekade då att regeringens linje är att höga skatter är bra för att minska konsumtionen. Ni har ju också diskuterat fastighetsskatten. Som Mats Odell påpekade samlades flera tusen människor här borta på Mynttorget i går för att diskutera fastighetsskatten. När det gäller skatterna på boende föreslås ju höjningar som, såvitt jag förstår, höjer boendekostnaderna - särskilt i områden med stor inflyttning och hög tillväxt där efterfrågan är stor. Om man ska följa regeringens logik, måste jag fråga varför man föreslår höjda skatter på det här området. Är det för att minska konsumtionen eller efterfrågan på lägenheter? Är det finansministerns inställning att efterfrågan på lägenheter och annat boende måste minskas?
Herr talman! Vissa frågor är ganska enkla att besvara, eftersom regeringen inte har föreslagit någon höjning av skatten på boendet. Tvärtom har ju faktiskt denna kammare så sent som i höstas på regeringens förslag beslutat att minska skatten på boendet. Vi föreslår faktiskt en minskning av skatten för dem som bor i hyreslägenheter och bostadsrätter. Det sänker förmodligen boendekostnaderna under innevarande år. Jag är tacksam för att jag får tillfälle att meddela dem som eventuellt, i likhet med Anna Kinberg, inte känner till att kammaren i höstas faktiskt beslutade om en sänkning av skatten på boende.
Herr talman! Finansministern talade tidigare om att vi ska respektera riksdagens arbete. Jag hoppas att vi gör det även i den här frågestunden. Jag syftar förstås på den fastighetsskattebomb som Mats Odell också tog upp tidigare. Och även om man från regeringens sida säger att man ska återkomma, verkar rädslan för fastighetsskattehöjningar vara ganska stor och utbredd. Jag undrar fortfarande om det är finansministerns inställning att skatterna ska höjas, vilket skulle höja boendekostnaden och sannolikt minska efterfrågan på bostäder. Bor vi för bra, eller bor vi för billigt? Vill finansministern minska efterfrågan på bostäder?
Herr talman! Nej, Anna Kinberg, skatterna på boendet ska inte höjas. Regeringen planerar inga skattehöjningar, utan har nyligen genomfört skattesänkningar på boendet. Jag är medveten om att det just i Stockholmsområdet av alla områden skulle behövas betydligt fler lägenheter. Men det är faktiskt inte i första hand regeringen som bär ansvaret för att inte fler lägenheter kommer till stånd i Stockholmsområdet. Det är i stället de moderata ledningarna för både Stockholms stad och andra kommuner i länet som inte är särskilt intresserade av att få till stånd fler hyreslägenheter. Detta gör att bostadsbristen bara växer i Stockholmsområdet. Regeringen ser allvarligt på den växande bostadsbristen i Stockholmsområdet och har nyligen bett statsrådet Lövdén se till att det görs en inventering av marktillgångar och andra förutsättningar för att påskynda bostadsbyggandet. Men regeringen kan inte ensam påverka bostadsbyggandet, utan det förutsätter faktiskt en ändrad attityd från de moderata kommunledningarna i Stockholms län.

Herr talman! Jag har just kommit hem från Etiopien och har kunnat konstatera att det sker en uppladdning på båda sidor om gränsen, både från Etiopiens och från Eritreas sida, som är mycket oroande. Jag har också kunnat följa valrörelsen och se på livsmedelssituationen där. Den fråga som jag vill ta upp utgår från andra intryck som jag har fått, och jag vill ställa den till Margareta Winberg i egenskap av jordbruksminister. Jag har sett stora skador på miljön i form av jorderosion, som beror på ett överutnyttjande av marken. Man tvingas på grund av bränslebrist att hugga ned skogar, buskage och annat som behövs för att hålla fast jorden. Jag vet att Margareta Winberg har ett engagemang för Afrika och säkert har stött på den här problematiken. Jag vill då ställa frågan: På vilket sätt har Margareta Winberg möjlighet att ta upp en diskussion om jorderosionen och miljöförstöringen, som leder till att det blir allt svårare att få fram de livsmedel som man behöver till den egna befolkningen? På vilket sätt kan Margareta Winberg i kontakterna med sina kolleger hjälpa till i den här situationen?
Herr talman! Jag ser framför allt två möjligheter. Den ena är att vi när vi nu är medlemmar i EU har en gemensam jordbrukspolitik i EU och verkligen ska försöka driva en sådan politik som tar hänsyn till och främjar en egen matproduktion i t.ex. Afrika. Den nuvarande politiken gör inte det. EU fick också mycket kritik på ett stort miljömöte i New York för två veckor sedan, just på grund av den hittillsvarande politiken. Det andra sättet som man kan agera på är genom FAO, Food and Agriculture Organization, i Rom. Om ett tag kommer dess generaldirektör Jacques Diouf hit till Sverige, och vi kommer då att tala om bl.a. de här frågorna.
Herr talman! Jag är tacksam för de positiva svaren. Det jag har sett i Etiopien är väldigt skrämmande. Skadorna på naturen är mycket mer omfattande än vad jag trodde innan jag åkte dit trots att jag hade försökt sätta mig in i frågan. Biståndet är ett sätt att verka, och det finns andra sätt. Man har inte helhetssynen när man vidtar andra åtgärder. Man implementerar inte miljöfrågorna som en viktig del, utan det blir lite grann i en pott vid sidan om. Jag skulle vilja ha Margareta Winbergs synpunkter på det. När det gäller just det bilaterala, vad kan man säga som minister till minister i de här frågorna? Eller sker det i EU-organ och andra internationella organisationer?
Herr talman! Det är inte en helt enkel fråga att besvara, därför att det finns också en kritik från utvecklingsländerna mot oss i de utvecklade länderna när vi diskuterar miljöhänsyn i t.ex. jordbruk, i handel osv. De anklagar oss för att använda oss av miljöargument när det i själva verket skulle vara en form av protektionism. Därför är det inte helt enkelt. Jag hade också bilaterala möten med några av Afrikas ministrar och försökte förklara vår syn, dvs. att från svensk sida är implementering av miljön i alla olika politikområden inte en fråga om protektionism utan en fråga om jordens överlevnad. Jag tror att det är på den vägen vi måste gå fram, att försöka förklara och övertyga. Samtidigt ska vi vara medvetna om att alla länder inom EU kanske inte har den syn som Sverige har, utan att det i själva verket finns ett drag av protektionism när man talar om multifunktionalitet och annat i jordbruket.

Herr talman! Jag replikerade Majléne Westerlund Panke, när hon hade haft sitt anförande, om några av de tre specifika frågor som jag själv tyckte var så väsentliga i det här betänkandet. Jag tänker välja ut en av dem till Gunnar Goude, om han är beredd att gå ned på exempelnivån och inte enbart tala om helheten. Det gäller de handikappades och funktionshindrades möjligheter i högskolor och på universitet. Vi vet att de t.ex. har ytterst få ställen där de kan få bostäder i dag. Vi vet att det är svårt för dem på många olika sätt. En centrumbildning som har arbetat mycket med att studera de handikappades livsvillkor i deras utbildningssituation är Centrum för handikappvetenskap vid universiteten i Örebro och Linköping. Jag tänkte höra, herr talman, med Gunnar Goude om han är beredd att arbeta för att de ska få sina resurser säkrade, så att de kan fortsätta att utveckla den kunskap som vi så väl behöver för att tillmötesgå dessa gruppers behov.
Herr talman! Det här är en allvarlig fråga och en eftersatt fråga. I och för sig har högskolor och universitet skyldighet att anordna t.ex. lokaler så att de är tillgängliga för grupper med olika handikapp. Det där har inte alltid skett så som det ska. Det är alltså delvis en tillsynsfråga. Det är sant att det pågår ett arbete som är viktigt när det gäller utvecklingen av möjligheterna att delta i olika former av undervisning. Det gäller bl.a. de pedagogiska delarna. En del av dessa frågor har tagits upp i propositionen som handlar om elever med funktionshinder. Även om den koncentrerar sig på elever i grundskola och gymnasium berör den också dessa frågor. Vi hade redan i det sammanhanget uppe frågan att man skulle se det här som en problematik som kunde lösas även för perioden efter det att elever lämnar den grundläggande utbildningen. Det gäller stora grupper, t.ex. synskadade. Problemen upphör ju inte i och med att eleven lämnar gymnasiet. Hela den organisationen bör ha sikte på den totala livsproblematiken för den här gruppen.
Herr talman! Jag tycker inte att jag fick svar om Gunnar Goude är beredd att arbeta för att Centrum för handikappvetenskap får växa sig starkare. Det är en centrumbildning med kunskapsproduktion för de grupper som är eftersatta i vårt samhälle och som så väl skulle behöva stärkas, dessutom av en kvalitet av europeisk art. Jag hoppas att jag får ett svar. Jag vill också skicka med det som har framkommit i ESO-rapporten, där jag tog exemplet med läkarutbildningen. Hur ska regeringen hantera det här, med sina stödpartier? Vad tänker Miljöpartiet göra för att stödja en utveckling av de här utbildningsplatserna så att vi kan tillgodose vårt lands behov? Det kommer fram till år 2020, enligt Landstingsförbundets rapport, att vara ett oerhört stort glapp mellan tillgången på läkare och efterfrågan. Vad tänker Miljöpartiet göra för att se till att vi skapar utbildningsplatser så att vi kan ta in dem som är behöriga sökande, för att utbilda våra läkare?
Herr talman! Miljöpartiet har inte regeringsställning. Självfallet kommer vi i alla de sammanhang där vi har möjlighet att påverka den här utvecklingen i rätt riktning att göra det. Jag vill inte nu ta ställning till frågan om centrumbildning, utan den kommer upp i ett större sammanhang. Vi får försöka eftersträva den bästa lösningen. Det gäller också att snabbt få upp frågorna på bordet. Det är viktigt.

Herr talman! Frågan om lönebildningen kan vi lämna därhän från att diskutera i riksdagen. Jag har inte så mycket att bidra med på den punkten. Jag kan se att det finns ett samband mellan en generös studiefinansiering från statens sida och lönebildningen. Det är ett val. Har man en fullständigt gratis utbildning i fråga om kostnader för kurser och sådant och dessutom kraftigt subventionerade studiemedel blir naturligtvis löneförhandlingarna något annorlunda än med t.ex. ett amerikanskt system. Det är ett problem som syns tydligt i den internationella samverkan, t.ex. Sedan var det frågan om åldersfördelning. Det är svårt att jämföra Sverige med andra länder eftersom vi har en något annorlunda profil. Vi har hunnit lite längre i jämställdhetsarbetet. Det innebär att kvinnor kommer in lite senare i utbildningen. Det kan påverka åldersstrukturer. Vi har en jättesatsning på Kunskapslyftet som gäller äldre personer i landet utan grundutbildning. De kommer naturligtvis att påverka själva åldersfördelningen jämfört med andra länder. Jag skulle gärna fördjupa mig i studiet av åldersfördelningen. Jag tror inte att man alltför lättvindigt ska se det som en nackdel för Sveriges del. Vi ligger före när det gäller jämställdhetsarbetet och utbildningen av vuxna.

Herr talman! Jag har lite svårt för att använda uttrycket köpta lakejer - om vi ska tala om socialistisk retorik. Jag tror att det är viktigt att man garanterar och bevakar universitetens och högskolornas frihet genom att från statlig sida svara för resurserna. Så länge den linjen hålls är det bättre än att privatisera och utsätta för konkurrens i den fria marknadens termer. Konkurrensen är oerhört viktig på alla punkter i högskoleväsendet. Den gäller forskningen, och det har tydligt markerats. Vi får ett förslag om ett vetenskapsråd som ska garantera grundforskningens frihet. Det enda som får gälla i fråga om konkurrens mellan forskare som söker anslag är kvaliteten i det vetenskapliga arbetet. Det är likaså kvalitetskrav i forskarutbildningen som gäller, och det enda som ska gälla i konkurrensen där är förmågan att tillgodogöra sig vetenskaplig utbildning. Vi skulle vilja se över antagningssystemet, så att det blir en bra konkurrens kring de platser som finns på olika utbildningar. I ESO-rapporten markeras just brister i antagningssystemet. Det gäller just kvaliteten. Det är en konkurrensfråga, men det handlar också om rättvisa.

Herr talman! Jag börjar med en fråga om platserna i högskolorna, nämligen att vi vill inte ha mer än tusen platser mer per år, dvs. inte en högre ökning än så. Vi tycker nu att det är så viktigt att satsa på kvaliteten, och studentkårerna säger att det är det vi ska prioritera. Det har vi lyssnat till. Vi är överens om distansutbildningen. Det gläder mig. Miljöpartiet och Centerpartiet är överens om många frågor. Däremot var Gunnar Goude inte redo att stödja tanken med en distanshögskola. Då tänkte jag förklara tanken med den. Vi har väckt en motion om Härnösand. Det är en ort som har drabbats av försvarsnedläggningar både i år och i tidigare skeden. Vi ser det som ett regionalt viktigt område. Även Gunnar Goude värnar den regionala politiken. Därför blev jag lite fundersam över varför Miljöpartiet sade nej till den tanken.
Herr talman! Regionalpolitiken är intressant och viktig, men den får inte vara ledande i dessa saker. Det är viktigt att vi får en bra organisation för uppbyggnaden av distansutbildningen i landet. Där är kompetensen för närvarande ojämnt spridd i landet. Nu ska den utvecklas vid så många små och medelstora högskolor som möjligt. Då är det bra att det finns en myndighet som har i uppdrag att hjälpa till med den typen av utveckling. En koncentration i form av en högskola för distansutbildning skulle minska den biten. Jag är inte säker på bedömningen att det skulle vara bra ur regionalpolitisk synvinkel att göra om myndigheten till en högskola.
Herr talman! Vi kan naturligtvis ha delade meningar om detta. I dagens tekniska samhälle kan det vara bra att utveckla myndigheten till en högskola. Det ska inte vara några problem för övriga landet. Jag var tidigare inne på att det finns många punkter där vi tycker lika. Just nu är Miljöpartiet i samarbete med Socialdemokraterna. Hur tänker Gunnar Goude jobba för att få regeringen på samma spår som ni och vi är i många frågor?
Herr talman! Det skulle kräva lite tid att gå igenom i vilka frågor vi har gemensamma ståndpunkter och vad regeringen tycker i de frågorna. Jag svarar enklast på detta med följande. Som ni har märkt har vi i Miljöpartiet inte väckt några motioner i år. Vi har valt att avstå från det och i stället söka göra så mycket vi kan i samverkanssituationen. Det finns två skäl till det. Det ena är att regeringen och departementet har en grundinställning i utbildnings och forskningsfrågor som ligger tillräckligt nära Miljöpartiet för att vi ska tycka att det kan ge en bra effekt. Det andra skälet är att vi under förra mandatperioden mycket noga och flitigt redovisade vår ståndpunkt i en rad frågor som gör att Birgitta Sellén kan se att vi ligger nära varandra. Det behöver inte upprepas, och det är strategin.
Herr talman! Man har misslyckats med att uppnå statsmakternas mål för den högre utbildningen i många avseenden. Platser står tomma på vissa högskolor, och det är kö på andra. Prioriterade utbildningar får inte det planerade antalet studenter. Detta är för mig exempel på problemen med en alltför stark centralstyrning av högskolepolitiken. Gunnar Goude frågade mig vad jag menar med centralstyrning. Jag ska nämna några exempel på sådant som jag tycker att man borde ändra på. Regeringen utser ordförandena i högskolestyrelserna. Forskningsstiftelsernas ledamöter utses numera av regeringen. Fördelningen av platser sker genom central planering. Riksdagen fattar beslut om detta. Forskningsresurserna delas i för liten utsträckning ut direkt till universiteten, där de själva skulle kunna bestämma över dem via fakultetsanslagen. Min fråga till Gunnar Goude är om han på någon av de fyra fem punkter jag räknade upp skulle vara intresserad av att minska centralstyrningen.
Herr talman! De stora punkterna är fördelningen av grundutbildningsplatser och fördelningen av forskningsmedel. De går inte till fakulteterna längre, utan till vetenskapsområdena. Det styrs alltså härifrån. Det är att märka att styrningen är mycket grov. Det är antalet grundutbildningsplatser till en viss högskola och summan pengar till vetenskapsområdet som bestäms. Det finns mycket stora friheter ute på universitet och högskolor att sedan handskas med dessa pengar. Nu nämnde Ulf Nilsson själv ett exempel som jag tycker talar i motsatt riktning. Hur ska vi hantera detta? Ta lärarutbildningen som exempel. Det är sant att det, som Ulf Nilsson säger, finns tomma platser på de naturvetenskapliga utbildningarna, men inte på de andra. Där är det kö. Skulle man kunna radikalt förändra det på något positivt sätt genom att avstå från styrning? Jag kan inte inse att det alls skulle lösa problemet. När det gäller de stora frågorna tycker jag alltså inte att vi har en centralstyrning, och jag tycker att regeringen på ett tillfredsställande sätt har markerat att man inte heller vill ha det. När det gäller grundutbildningsplatser måste vi ha en viss styrning av fördelningen i ett skede där man har en stark expansion och en lång rad nya små och medelstora högskolor. Vi talar om kritisk massa. Jag skulle vilja införa begreppet kritisk gräns för hur många platser ett universitet eller en högskola kan ta emot utan att det blir kvalitetssänkningar. Det finns ett problem där, som de stora universiteten också har uttalat. Frågan är hur många nya grundutbildningsplatser man kan ta emot.
Herr talman! När det gäller pengarna till grundforskning var min poäng att en större andel av de pengar riksdagen fördelar borde gå direkt till universiteten i stället för via andra kanaler. När det gäller tomma platser är grundproblemet att vi inte får elever och studenter från gymnasieskolan, som man har lyckats väcka intresse hos, att läsa de ämnen som krävs för att sedan gå vidare på högskolan. Det är kanske i första hand ett problem för gymnasieskolan. Gunnar Goude undrade i sitt anförande hur det går om alla skulle vilja flytta till Uppsala med Folkpartiets modell. Då skulle universitetet och kanske också staden inte klara av det. Då vill jag säga att Folkpartiet vill att sökandetrycket i första hand ska styra resurserna, men det finns naturligtvis en gräns för när en högskola varken kan eller vill växa mer. Men utgångspunkten ska ändå vara den. Avslutningsvis vill jag fråga Gunnar Goude om han inte tror att det trots allt är bättre för studieresultaten om studenter kommer in där de önskar och om antagningsprinciperna garanterar att de som kommer in har bra förutsättningar att klara sina studier.
Herr talman! Det finns två kanaler för att finansiera grundforskning. Den ena är att man via statsbudgeten anslår medel till högskola eller universitet, och gör det till vetenskapsområdet. Den andra delen är att man går via forskningsrådet eller i fortsättningen vetenskapsrådet. Där har vi samma uppfattning som ministern, dvs. att det är bättre att låta de ökade resurserna - vi är överens om att det ska vara ökade resurser - gå via vetenskapsrådet. Skälet till det är att man får en bättre kvalitet om man kan få en ordentligt genomlyst konkurrens, som man har när enskilda forskare söker och det är kvaliteten som är avgörande. Därmed är det naturligtvis inte sagt att vi ska skära ned på resurserna till universitet och högskolor - för basen för forskarutbildning, t.ex. Det var den biten. Den andra delen gäller antagningsförfarandet. Naturligtvis önskar man att det skulle kunna vara så att alla fritt kunde få välja vart de ville komma. Det hänger samman med den enkla regeln att man är mer motiverad då och gör ett mycket bättre studieresultat om man hamnar på det ställe som man har önskat och får läsa det ämne som man själv vill - självfallet. Jag kan bara påminna mig vad som står i Miljöpartiets partiprogram: Om det är så att det finns fler sökande än platser ska man i första hand försöka utöka antalet platser och i andra hand ha ett antagningsförfarande. Det kan man ha som målsättning, men verkligheten ser lite annorlunda ut därför att det finns kritiska gränser för hur många man kan ta in på ett ställe utan att förlora i kvalitet.

Herr talman! Jag kan börja med att anknyta till det allra senaste replikskiftet, eftersom jag är en av motionärerna i motion Ub427, som tar upp just de aspekterna. Det är väldigt sorgligt att se hur antagningssystemet till våra universitet och högskolor nästan helt är uppbyggt efter ett planhushållningsresonemang och inte efter studenternas egna val. Vi har motionerat om att studenternas förstahandsval i ökad utsträckning bör få styra resurser till universitetsplatser, och även forskningsresurserna. Jag tycker att det är något märkligt att ett sådant yrkande inte kan vinna bifall här i riksdagen. Det visar hur djupt planhushållningen sitter på vissa områden fortfarande. Vi har i motionen ytterligare ett yrkande som går ut på att Uppsala, som är ett internationellt attraktivt kunskapscentrum, måste få behålla sin ställning som internationellt kunskapscentrum och att det då är väsentligt att staten inte vidtar åtgärder som försämrar riksuniversitetets position. Utskottet har gjort ett väldigt kortfattat yttrande om detta. Man yttrar sig också om en rad andra motioner och säger att utskottet utgår från att regeringen i sin beredning av budgetförslag beaktar och väger samman många olika faktorer. Herr talman! Jag hoppas verkligen att regeringen väger in den faktorn att det är oerhört viktigt att man inte äventyrar kunskapscentrumets position om man har ett internationellt attraktivt kunskapscentrum, framför allt inom bioteknikområdet, som Uppsalaområdet har. Jag kan, herr talman, därför ansluta mig till yrkandet i reservation 4, men jag står självfallet bakom alla de reservationer där moderaterna förekommer, dock ej reservation 7 under mom. 27. Jag vill något markera min ståndpunkt där. Den frågan gäller ju kårobligatoriet. Diskussionen om kårobligatoriet är utomordentligt gammal. Vad som hände senast var att riksdagen under den borgerliga regeringsperioden beslöt att upphäva kårobligatoriet. Det kunde väl i och för sig vara bra, men det beslutet var lite illa berett i den meningen att man inte tydligt klargjorde vad som skulle hända i samband med obligatoriets avskaffande. Man ska komma ihåg att obligatoriet för studenterna under en lång tid, inte minst under 50 och 60 talen, har inneburit att de har haft en väldigt god studentsocial situation. Bostadsbyggandet skedde med utgångspunkt bl.a. i aktiva studentkårer. Under slutet av 60-talet och under 1970-talet kanaliserades ju studentinflytandet via studentkårerna. Problemet med obligatoriet är ju att studentkårerna inte har en reglerad kompetens. Om studentkårerna mer skulle fungera som någon form av studentkommun skulle de principiella olägenheterna med att studenterna på en högskoleort var sammanslutna i en studentorganisation som var obligatorisk väga ganska lätt. Men nu har ju studentkårerna ägnat sig åt en massa andra frågor. Då blir de principiella svårigheterna att acceptera det större. Jag beklagar att regeringen har varit helt passiv sedan man upphävde beslutet från den borgerliga regeringstiden och inte har övervägt hur man skulle kunna förändra kårobligatoriet, men jag kan inte instämma i reservanternas väldigt kortfattade beskrivning. Man säger att det här ska upphävas och att det studentsociala arbete som studenterna i dag sköter liksom studentinflytandet måste tryggas. Jag ställer mig frågan: Hur? Om man bara skulle gå på linjen att man häver obligatoriet utan att klara ut fortsättningen vet jag att missnöjet bland landets studenter skulle bli utomordentligt stort. Det är av den anledningen som jag inte kan ställa mig bakom den reservationens lydelse, och jag vet att jag har en del personer i min egen partigrupp bakom mig i det hänseendet som har erfarenhet just av arbete i studentkårerna. Samtidigt är jag starkt kritisk till att regeringen inte har ägnat den här frågan någon som helst uppmärksamhet.

Herr talman! När det gäller fördelningen av grundutbildningsplatser delar jag naturligtvis Lennart Hedquists syn, att man bör ta hänsyn till sådana frågor som internationell verksamhet. För Uppsala universitet är det speciellt angeläget, eftersom det universitetet toppar listan när det gäller t.ex. EU-utbytet och förmågan att i samverkan med universitet inom EU ha projekt och dra in EU-pengar. Detsamma gäller för övrigt forskningsrådet. Man är alltså väl framme i konkurrensen om forskningsmedel både nationellt och internationellt. Det bör naturligtvis beaktas när det gäller grundutbildningsplatserna. Man bör naturligtvis också lyssna på vad universitetet har för syn på utvecklingen av grundutbildningsplatser. Det ser alltså lite olika ut för olika ämnen. En del är inte alls särskilt roade av att få fler grundutbildningsplatser. De är i stället rätt pressade av de platser som de redan har. Samtidigt finns det inom andra ämnen en expansionsmöjlighet. Det är viktigt att den informationen kommer fram, och man bör ta hänsyn till den. Det är nästan komiskt hur lika jag och Lennart Hedquist tycker om kårobligatoriet. Under den förra mandatperioden, som var min första som riksdagsledamot, handlade det första ärende som jag mötte om kårobligatoriet, om jag minns rätt. Jag tillhör alltså ett parti som är emot obligatorisk anslutning av medlemmar till föreningar. Därför skulle jag gärna vilja avskaffa kårobligatoriet, men det måste ske så att de studiesociala uppgifter som kårerna nu har verkligen tas om hand på annat sätt. Det ska alltså till en organisation och en ekonomi som garanterar att det arbetet fortsätter. Då kunde vi inte gå med på det här, eftersom vi trodde att man, om man pressade igenom det här i kammaren, inte skulle ha någon garanti för att det följs upp. När Per Unckel hade tagit bort det här hade han inte hunnit med att komma med något bra förslag på hur det här skulle lösas. Vi är väl i samma situation nu, med ett undantag, och det är att utbildningsministern då satt som riksdagsledamot i bänken bakom mig. Om jag minns rätt hade han uppfattningen att kårobligatoriet skulle avskaffas och röstade för det. Det kan väl hända att han, när han nu får lite tid över efter reformerna, ägnar sig åt den frågan.
Herr talman! Jag har ingen annan uppfattning än Gunnar Goude i frågan som rör det s.k. kårobligatoriet. Det visar väl snarast att det går väldigt mycket troll i ordet "obligatorium". Jag tror att det är viktigt att man avskaffar obligatoriet när det gäller att man tvingar studenter att delta i en organisation som kanske är studentpolitisk eller har starkt kontroversiella uppfattningar i diverse frågor. Däremot kan det vara vettigt att kanalisera studentinflytandet gentemot universitetet via en studentsammanslutning där det kan finnas olika studentpartier eller motsvarande och att man också kan sköta det studentsociala arbetet och studentbostadsbyggandet genom en sådan organisation. Det liknar ju mer att man skulle ha något slags studentkommun, och sedan skulle det studentfackliga arbetet i övrigt ligga på frivilliga organisationer. Gunnar Goude och jag är överens på den här punkten. Därför kan jag mer understryka min första punkt som gäller tilldelningen av såväl universitetsplatser som forskningsresurser. Det är klart att den inte enbart kan styras av studenternas förstahandsval, men studenternas förstahandsval är en väldigt viktig indikator. Man bör ta hänsyn till vad de tycker och i ökad utsträckning fördela resurserna efter detta. Sedan finns det aspekter som Gunnar Goude var inne på. Men genom att man lämnar planhushållningen, i det här fallet, och har ett synsätt som mer handlar om studentinflytande skulle möjligheten för universiteten att konkurrera aktivt med varandra öka. Och därmed blir kvaliteten bättre.
Herr talman! Jag kan bara tillägga, vilket framgår av motioner som vi har väckt tidigare, att vi, när det gäller hänsynstagandet till studenternas val av utbildningsplatser, också har krävt att man ska titta på universitetets och högskolans sätt att genomföra sitt uppdrag. Det handlar alltså om hur många de lyckas föra i land med genomförda studier. Det är bara den ena biten. Den andra är att man ska relatera detta till taket. Man ska beakta om ett universitet eller en högskola verkligen har gjort det som man har åtagit sig, dvs. upp till tak, när det gäller tilldelningen av nya platser eller en utökning. Det är rimligt att man gör så. I Uppsala har man alltså länge legat över taket och kan pruta ned en bit eftersom man inte får medel för detta. Det har man sett på Uppsala universitet. Man har tröttnat lite på att ligga långt över taket och har nu minskat antalet platser. Det gjorde man i alla fall förra året. Det är naturligtvis också en sak som man kan diskutera. Vi måste komma i takt på något sätt. Men man ska alltså titta på antalet sökande och hur universitet och högskolor har klarat av sin uppgift att få studenterna att fullfölja sin utbildning.
Herr talman! Jag är ju inte alltid så hemma i utbildningsutskottets överväganden. Men när jag lyssnar på vad Gunnar Goude säger tycker jag att det verkar som om det skulle kunna finnas vissa förutsättningar för att han lämnar det planhushållningssynsätt som ändå präglar utbildningsutskottets majoritet när man avvisar den typ av motion som vi har lämnat från Uppsalahåll, bakom vilken står såväl Folkpartiet som Kristdemokraterna och Moderaterna. Jag tycker att Gunnar Goude bör överväga att snarast möjligt ansluta sig till det synsättet.

Herr talman! Dalarna, mitt hemlän, tillhör tyvärr de län som tappar mest i befolkning av alla län. Fortsätter nuvarande minskningstakt kommer om 100 år noll personer att bo i Dalarna. Vi kan självfallet inte fortsätta så här, det är helt orimligt. Det finns bara förlorare på den utveckling som vi just nu har. Vi måste släppa fram initiativkraft, entreprenörsanda, satsa rejält på infrastruktur, vägar, järnvägar och IT och inte minst utbildning bl.a. i form av en rejält utbyggd högskola med verksamhet över hela landet och med god spridning inom länen samt i utvecklad samverkan med näringslivet. Det är utomordentligt viktigt för tillväxt och regional utveckling. Dalarna ligger dessutom alldeles för lågt avseende antalet högskolestuderande - på jumboplats i landet. Den moderna landsbygden och småorterna måste ges förutsättningar att utvecklas för att vara ett attraktivt alternativ till storstaden. Vi behöver fortsätta satsningen på inte minst de mindre högskolorna. För Dalarnas del behövs mer fasta forskningsresurser inom ramen för ett nytt Dalauniversitet. Förslag i den riktningen finns i partnerskapets intentioner i länsstrategi och tillväxtavtal. För att öka antalet högskolestuderande i ett län som mitt hemlän, som delvis lider av stor brist på studietraditioner och där högre utbildning inte varit särskilt tillgänglig, krävs enligt min uppfattning nya grepp och riktade insatser. Om Majléne Westerlund Panke hade varit här i kammaren skulle jag ha ställt en fråga till henne, men jag får ställa den via protokollet. Jag skulle vilja fråga om hon som representant för regeringspartiet delar den uppfattningen och om vi kan diskutera olika grepp, möjligheter att rikta insatser för län som Dalarna som ligger alldeles för lågt just beträffande högskolestuderande. Jag skulle också ha ställt frågan om jag hörde rätt i ett replikskifte innan frågestunden började där hon sade att studiebidragssystemet, utformningen och nivåerna inte har särskilt stor betydelse när det gäller snedrekryteringen och tillgängligheten till högre utbildning. Om jag hörde rätt får jag lov att säga att jag har en helt annan uppfattning. Det är av mycket stor betydelse när det gäller att bryta den sociala snedrekryteringen att vi har ett studiemedelssystem som möjliggör för alla att delta i högre utbildning. Det är inte mors och fars plånbok som ska få avgöra den möjligheten. Ökade möjligheter till distansutbildning är ett exempel på vad man kan, och enligt min uppfattning ska, göra för att öka tillgängligheten till högre utbildning. Tillsammans med två vänner på dalabänken, Ulf Björklund och Laila Bäck, har jag en motion, som behandlas i detta betänkande, om betydelsen av distansutbildning. Vi har tagit Siljansutbildarna AB, ett kommunalt utbildningsbolag som ägs av fem Siljanskommuner, som exempel på lösning med högre utbildning via distans i glesbygd. Med modern distansöverbryggande teknik kan människor även i glesbygd erbjudas högre utbildning som kvalitativt är att jämställa med traditionella studier på högskoleorter. Näringslivets behov av högutbildad arbetskraft måste garanteras. Vi måste nyttja tekniken, bygga ut distansutbildningen, öka tillgängligheten, ge människor som i många fall inte har en chans att flytta eller pendla möjlighet att utbilda sig. Det är i högsta grad en rättvisefråga. Herr talman! Utskottets behandling av vår motion är väl ungefär vad man kan vänta sig. Redovisning har gjorts av vad som hittills åstadkommits när de gäller utbyggnaden av distansutbildningen. Det är otillräckligt enligt min uppfattning. Beträffande de övriga mer konkreta förslagen i vår motion hänvisas till pågående utredningsarbete på området.

Herr talman! För tids vinnande vill jag börja med att yrka bifall till reservation nr 1 under mom. 1. Vi moderater står givetvis bakom alla våra reservationer i betänkandet. Det är tre frågor som jag tänkte ta upp i det här anförandet. Mina möjligheter att ge rättvisa åt det stora engagemang för skola och utbildning som ledamöter har visat genom sina motioner är ju väldigt begränsade. Det är inte ens möjligt att gå in på alla de frågeställningar som vore värda en diskussion. Men en stor fråga som vi moderater lyfter fram och som vi också har reserverat oss för gäller översyn av gymnasieskolans program och struktur - ett krav som vi moderater har drivit sedan länge. Det är alldeles uppenbart att nuvarande ordning inte fungerar väl. Många elever lämnar gymnasieskolan med otillräckliga grundkunskaper. Utslagningen i form av avhopp och rejäla studiemisslyckanden är omfattande, framför allt inom de yrkesförberedande programmen. Debatten om detta har varit livlig, och vi har fått många rapporter om problemen. I dag kan vi också läsa i Dagens Nyheter att Sverige har färre med gymnasieutbildning eller motsvarande än andra jämförbara länder som USA, Tyskland och Storbritannien. Det finns knappast anledning att tro att den siffran, som är från 1996, har blivit bättre under de senaste åren. I vart fall har vi i utskottet inte fått några rapporter som tyder på det. Den fråga man ställer sig är naturligtvis: Hur länge ska socialdemokraterna acceptera detta misslyckande för Göran Perssons gymnasiereform? Det är det som det handlar om. Jag är naturligtvis informerad om att man nu ska göra ännu en översyn av gymnasieskolan, men skolministern har ju gett utredningen ett väldigt begränsat handlingsutrymme. Såvitt jag kan förstå av direktiven kommer utredningens ordförande Jan Björkman inte att kunna lösa de grundläggande problemen, eftersom kraven på sammanhållen utbildning är väldigt stränga. Felet med direktiven och felet med den socialdemokratiska gymnasiepolitiken som återfinns i många motioner är att huvudpersonerna i all utbildning inte är utgångspunkten. Om eleverna vore utgångspunkten för den politik som förs visavi gymnasieskolan - och för den delen också för grundskolan - skulle man ju erkänna att elever har olika intressen, behov och förutsättningar. Alla rapporter om grundskolan och om grundskolans resultat är ju en eldskrift på att det blir problem i gymnasieskolan om man förbiser detta. Just därför är det väldigt cyniskt att som övergripande mål för all gymnasieutbildning ha att alla ska läsa rader av gemensamma kurser och därtill alltid nå högskolebehörighet på tre år. Enskilda elever passar sällan in i den här typen av väldigt enhetliga mallar. Många ungdomar i gymnasieskolan i dag far mycket illa. De får ett väldigt dåligt självförtroende och får sin inställning till skola och utbildning för all framtid naggad i kanten. Jag tror att detta är till men för vår möjlighet att lyfta bildningsnivån i vårt land. Om man menar allvar med att man ska ha en gymnasieskola för alla måste man komma tillbaka till en utgångspunkt där det är de enskilda eleverna och deras förutsättningar som är basen för den struktur som man har. Då måste - såvitt jag kan se - utredningen få betydligt friare ramar än dem som Ingegerd Wärnersson har gett Jan Björkman. Vi moderater anser inte att Sverige har råd att förlora ungdomar på det sätt som nu ofta blir resultatet, därför att de inte orkar med studietakten eller därför att - som många uttrycker det - skolan är alltför teoretisk. Jag är helt klar över att kunskapsmålen måste sättas högt, men det behövs också bättre kunskaper om olika slags begåvning och inlärningsprofiler, om kunskapsnivån ska lyftas generellt. Det behövs också ett erkännande av de professionella lärarna och de erfarenheter som de har när de kritiserar dagens gymnasieskola. Jag tror att vi behöver flexibla utbildningsmodeller och större öppenhet för många olika former av pedagogik om vi ska komma till rätta med bekymren. Jag tror också att detta går att åstadkomma och att det ger fler - inte färre - elever med nödvändig teoretisk grund. Vi moderater förordar att översynen av gymnasieskolan fokuseras på att ta fram förslag som gör att elever med olika förkunskaper och inlärningsprofiler når bättre och bättre resultat. Det ska inte finnas några återvändsgränder. Vi tror att det innebär lättare och svårare kurser. Vi tror att det är nödvändigt att ge eleverna möjlighet att studera i olika takt. Och vi anser inte att det ska vara ett absolut krav att alla gymnasieutbildningar direkt ska leda till allmän högskolebehörighet. Dessutom är jag övertygad om att det krävs en generös inställning till fristående skolor och ett fritt val av skola för gymnasieelever om vi ska lösa de övergripande problemen. Den andra frågan som jag vill ta upp i dag är att skolministern i samband med den här översynen också har aviserat att departementet ska titta på betygen i gymnasieskolan, och det är väldigt bra. Även på det här området har vi moderater ställt krav i vår motion och sedan reserverat oss för dem i utskottet. Vi har drivit kravet på en översyn av betygen i gymnasieskolan under flera år. Det är uppenbart att betyg borde ges i fler steg och att frågan om betyg och kursernas längd kräver förändringar. Jag har i tidningarna läst att skolministern försöker påstå att moderaterna och borgarna är ansvariga för de nuvarande betygen och att socialdemokraterna nu äntligen ska göra någonting åt problemen. Det är falskt. Vi lade fram en proposition, och enigheten var relativt stor även om socialdemokraterna ville ha något slags terminsbetyg. Men man får inte ha sådan prestige i det politiska arbetet att man inte följer upp och rättar till de problem som finns, och det har vi försökt att göra under flera år. Det är i elfte timmen som regeringen äntligen bestämmer sig för att genomföra detta. Däremot är jag något bekymrad över denna granskning med tanke på socialdemokraternas samarbetspartner och med tanke på att det i skolministerns argumentation inför det här arbetet inte bara skymtar omsorg om ett bättre betygssystem. Det finns också en allmänt negativ inställning till uppföljning av elevernas studieresultat. Vänsterpartiet har t.o.m. i detta betänkande ett yttrande om att utgångspunkten borde vara en betygsfri skola. Vi moderater kommer mycket noga att följa med och se vad som händer. Betygen i gymnasieskolan bygger i grunden på tanken att det ska med kursutformning vara möjligt att öka den enskildes valmöjligheter och ge mer flexibilitet i gymnasieutbildningarna. Det vill socialdemokraterna än en gång begränsa, och nu kallas det i direktiven till utredningen att främja helhet. Jan Björkman har fått order om att begränsa antalet gymnasieprogram. I förlängningen kan man då ana en risk för grundskolefiering, som enligt mitt sätt att se på saken inte är någonting som främjar ett kunskapslyft som gör att vi kan hamna i ett bättre läge vid internationella jämförelser. Det finns anledning att varna för denna översyn, men den är nödvändig att göra. Jag utgår i vart fall ifrån att man gör den med de bästa avsikter. Avslutningsvis vill jag kommentera det särskilda yttrande som vi moderater har i betänkandet rörande kursplanen för ämnet religionskunskap. Bakgrunden är den debatt om Skolverkets förslag till ny kursplan för ämnet som ledde till en väldigt stor debatt om kursplanen som sådan, men också om de principer som har styrt myndighetens arbete. En allmän utgångspunkt var att man ville minska den detaljerade styrningen, och det är ju vällovligt. Men när det sedan ledde Skolverket till sådana slutsatser att man tonade ned betydelsen av kristendom m.m. jämfört med den tidigare kursplanen, då har ju myndigheten gått på tok för långt. Grundprinciperna för ämnena i läroplanen är det Sveriges riksdag som har lagt fast. Regeringen har genomfört förändringar i rätt riktning i det av Skolverket framlagda förslaget, och det var nödvändigt. Hade skolministern inte gjort det, hade det varit nödvändigt för henne att komma till riksdagen för att få ett nytt beslut, enligt vad jag kan förstå. Min uppfattning när det gäller ämnet religionskunskap är att undervisningen måste baseras på den verklighet som vi lever i. Eftersom det gäller Sverige är det ofrånkomligt att den kristna etiken och kristendomen har haft och har väldigt stor betydelse. Möjligheten att förstå det samhälle som vi lever i och de olika kulturer som här möts förutsätter goda grundkunskaper om de stora religionerna och om olika trosuppfattningar. Frågor om etik och moral - värdegrunden - som också regeringen diskuterar mycket hänger helt i luften om de inte kan relateras till grundtankar och traditioner i vår kultur och andras kulturer. Ämnet religionskunskap ska också ge utrymme för diskussion i viktiga livsfrågor. Det är något som Skolverket betonar hela tiden. Men jag vill understryka att den grundläggande kunskapen och förståelsen inte får försummas för de stora religionerna. Jag kommer att följa kunskapsutvecklingen med stort intresse också i det här ämnet och jag ser fram mot de utvärderingar av ämneskunskaper som Skolverket avser att göra.

Herr talman! Läroplanerna ska på ett klart och entydigt sätt klargöra vilka skolans mål och uppgifter är. Genom läroplanen ska elever, lärare, föräldrar och andra intresserade kunna få information och vägledning om vad regering och riksdag beslutat om ska gälla. Det är därför viktigt att det som står i läroplanen är klart och tydligt formulerat och lätt att tolka. I det på flera sätt mest betydelsefulla avsnittet om skolans värdegrund och uppdrag beskrivs på ett utmärkt sätt de grundläggande värden som skolan ska gestalta och förmedla: Jag citerar: "Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, solidaritet med de svaga och utsatta." Det är klart, skimrande och heltäckande. Men sedan kommer ytterligare en mening: "I överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande." Frågan man måste ställa sig är: På vilket sätt klargörs och underlättas tolkningen av läroplanens beskrivning av de grundläggande värdena av att man tillfogat passusen "kristen tradition" och "västerländsk humanism"? Vilket värde har det att lyfta fram den kristna traditionen och samtidigt ställa krav på att skolan ska vara icke-konfessionell? Hur stämmer detta överens med strävan efter mångkulturalitet, öppenhet, nyfikenhet och tolerans? Och på vilket sätt skiljer sig västerländsk humanism från humanism? Finns det flera sorters humanism? Hur har tesen om människors lika värde förvaltats av den kristna kyrkan under historisk tid? Hur har den sett på och behandlat t.ex. de homosexuella? Kristdemokraterna pratar om den kristna etiken gör det som om den vore entydig och en gång för alla given. Kristdemokraterna har en värdekonservativ syn på och anlägger ett ovanifrånperspektiv på etik och moral, som om det fanns en samling evigt fasta värden som människan har att lyda. Formuleringen som den återfinns i läroplanen stöder ett sådant betraktelsesätt. Vi menar att den kommunikativa demokratins yttersta garant är dialogen och samtalet, och vi vill betona människan som gemenskapsvarelse, något som inte står i motsats till att vara en självständig och tänkande individ. Men det är helt avgörande vem som tillåts att delta i samtalet, vems röst som blir hörd. Allt tal om etik och moral blir förkvävande och leder inte till någon samhällsförändring eller förändring av attityder och värderingar om man inte tillför en maktdimension. Samtalet, dialogen och elevernas rätt till inflytande och delaktighet i skolvardagen är en förutsättning för internalisering av värdegrundens viktigaste principer. Genom att diskutera, värdera och studera kan eleverna bilda sig en egen uppfattning och göra självständiga livsval. Rickard Sandler formulerade det så här: "I det gemensamma sanningssökandet blir människan större än hon är." Etik och moral måste ständigt omformuleras och reflekteras över. Vad innebär det att vara människa? Vad är ett bra liv? Hur ser ett gott samhälle ut? Jag som kristen menar faktiskt att alla människor, oavsett etnisk, politisk och religiös hemvist, är skapade som Guds avbild. En solidarisk etik bygger på ett slags olikhetsprincip snarare än likhetsprincip där man bejakar mångfalden snarare än att bygga murar mot de andra. Solidaritet är gränslös. Det är några skäl till att vi anser att formuleringen kristen tradition och västerländsk humanism är olycklig. Vi menar att man i ett postindustriellt samhälle i stället borde tala om en etik som har sin utgångspunkt i ett underifrånperspektiv där man frågar sig hur den maktlöse ser ut i dag, vems röst som kommer fram i debatten. Etik handlar också om att avstå för de sämst ställda i världen och i Sverige - de som är utan jobb, de som står utanför välfärdssystemet, de sjuka och de fattiga. Vi menar att etiken också bör ha sin utgångspunkt i att vi är beroende av varandra oavsett tid och rum. Vi är också beroende av det ekologiska systemet. I dag är utvecklingen ohållbar. Miljön förstörs, människor slås ut och den existentiella hemlösheten växer. En hållbar utveckling handlar om ekologisk och social hållbarhet. Det finns en dansk teolog som heter Lögstrup. Han menar att i beroendet ligger också att vi har makt över varandra, vilket skapar en fordran att jag hanterar min makt rätt och att vi möter varandra som subjekt i en jag-och-du-relation. Vi menar att etiken bör ha sin utgångspunkt också i demokratin. Brist på etik är djupast sett brist på demokrati. Det är bara i det demokratiska samtalet som en etik kan formuleras. Därför är det viktigt att man inom skolan skapar mötesplatser och ger rum och tid för värdesamtalen. Martin Buber sade så här: Den som inte existentiellt lär känna ett du kommer aldrig att lära känna ett vi. Vi är ett samtal! Därmed yrkar jag bifall till Vänsterpartiets reservation nr 9 under mom. 37.
Fru talman! Det är intressant att Britt-Marie Danestig väljer att ta upp Vänsterpartiets reservation, där man pekar på att man absolut inte vill ha med den kristna traditionen och den västerländska humanismen i läroplanen. Jag tror att Britt-Marie Danestig är lika klar som jag över att den svenska skolan inte ska vara konfessionell. Men det är ju märkligt att Vänsterpartiet förordar att skolan ska vara historielös och så dåligt förankrad i den kultur som vi har i vårt land. Jag är alldeles övertygad om det som jag tog upp i mitt anförande, nämligen att en förutsättning för att vi ska få det mångkulturella samhället att fungera är goda kunskaper om religionen och traditionerna i vårt land. Det går inte att komma ifrån att mycket av det som händer och sker och hur vi fungerar i det svenska samhället går att hänföra till den kristna traditionen. Skolan kan inte hängas ut som om den inte hade med saken att göra. Jag tycker därför att det är mycket märkligt och allvarligt att man driver frågan om att ta bort de få förankringar till genomtänkta principer som ändå är grunden för vårt samhälle och vår kultur. Sedan är det en annan sak att det i andra religioner och andra kulturer finns likartade åsikter, men de är inte våra.
Fru talman! Vi tar inte avstånd från det som står i läroplanen när det gäller värdegrunden. Vi tycker att det är alldeles utmärkt formulerat. Det som jag citerade sade jag just är mycket vackert, heltäckande och skimrande. Men när man åberopar den kristna traditionen menar man den kristna kyrkan i väldigt hög grad. Jag tror att många människor uppfattar det så. Då är frågan vilka värden den kristna kyrkan historiskt har stått för. Jag tog upp ett exempel när det gäller människors lika värde. Det här är en svår fråga, tycker jag. Vi strävar ju efter ett mångkulturellt samhälle. Vad vi tycker är viktigast är faktiskt mötet mellan människor, att man behandlar varandra som subjekt och att varje människa har lika värde även i samtalet. Jag tror att den här passusen kan tolkas på det sättet att det finns ett drag av en sanning och att vi i samtalet inte deltar på lika villkor. Det är det som jag tycker är olyckligt. Även om man söker stöd i Bibeln så finns där både en stark indivudaletik och en radikal socialetik, alltifrån order att hålla buden till uppmaningen att faktiskt älska sin nästa mer än lagen. Bibeln kan vara både dogmatisk och kontextuell och betona relationen människa-Gud, människa-jord och människa-människa.
Fru talman! Det var väl bra att Britt-Marie nyanserade sig lite grann. När det gäller homosexualitet och andra typer av frågeställningar erbjuder den kristna tron väldigt många uppfattningar. Det finns inbyggda konflikter i det hela. Men det är få religioner som så tydligt tar ställning för den enskilda lilla människan i många sammanhang. Det är lite grann respekten för den enskilda människan och att man ska stå upp för den svage som det civiliserade västerländska samhället har tagit sig an, och det är en viktig grundpelare att få fram. Sedan finns det ett skäl till att jag tycker att det här kan finnas med som en förklaring i läroplanen, för jag är en rätt praktisk människa. Det är att de kristna traditionerna i vid bemärkelse erbjuder många berättelser och mycket symbolik som barn och ungdomar kan relatera till för att lättare hantera existentiella och filosofiska frågor. Det är mycket svårare att komma dragande med teoretiska resonemang som förs av många av de stora tänkarna än med en del av de här berättelserna. Därför är det ganska bra att kunna knyta an till dem. Dessutom möter barnen detta ute i den svenska vardagen. Det går ju inte att fira en helg utan att symbolerna är fyllda av berättelser som man kan anknyta till och på det sättet bidra till att stärka barns förankring i vår kultur och förståelsen för det sammanhang som vi lever i. Det är skälet till att det här påpekandet är rätt väsentligt. Man ska inte utgå från att alla lärare och alla som går i skolan alltid känner till och tänker på de här sakerna. Det är därför riksdagen har ansett att det finns en poäng med att hänvisa till detta i värdegrundsresonemangen.
Fru talman! Jag skulle kunna ge åtskilliga exempel där den svenska kyrkan har ställt sig på maktens och elitens sida och knappast på de svagas och utsattas sida. Jag är naturligtvis medveten om att det också finns exempel på motsatsen. Men man kan inte säga att det är en generell regel, Beatrice Ask, historiskt sett. Jag ställde en fråga, och den kan jag ställa också till övriga ledamöter som delar Beatrice Asks synsätt, om något som jag tycker är väldigt egendomligt. Man talar om humanism som västerländsk humanism. Humanism är för mig något som är odelbart och kan inte delas upp i västerländskt eller österländskt. När man ska tala om sådana här frågor med barn tror jag att det bästa är att utgå från deras egna och kamraternas erfarenheter, och man kan gärna söka hjälp och stimulans av litteratur och konst i det samtalet. Det tror jag är det viktigaste, liksom att vi möter varandra med tolerans om vi har olika religioner, om vi är icke-troende, har olika politiska uppfattningar osv., för det är ju det samtalet och det umgänget som människor alltid växer av. Det gäller även unga människor.

Fru talman! Skolan utgör en av samhällets allra viktigaste institutioner. De resultat som våra skolor presenterar får konsekvenser för hela samhället långt in i framtiden. Skolan är därför inte enbart viktig för den enskilde eleven utan för att hela samhället ska fungera. Grundläggande baskunskaper krävs för att kunna ta aktiv del i det demokratiska arbetet. En gemensam kunskapsbas är en förutsättning dels för att ett samhälle ska kunna fungera rationellt, dels för att individen ska känna trygghet. Fru talman! Betänkandet Vissa skolfrågor bygger på motioner från den allmänna motionstiden och behandlar bl.a. yrkanden som handlar om grundskolans ansvar och omfattning, elever med behov av särskilt stöd, ämnet idrott och hälsa, skolans värdegrund, åtgärder mot mobbning samt betyg. Det här är frågor som är av mycket stor vikt för skolans utveckling och framtid, frågor som vi kristdemokrater anser inte får nonchaleras eller bagatelliseras. Jag avser att här i mitt anförande ta upp några frågor som vi kristdemokrater ser det som särskilt viktigt att beakta i arbetet med den svenska skolan. Fru talman! Skolans uppgift är att lära och fostra. Den kunskap och den etiska fostran som eleverna får i skolan bär de med sig genom hela livet. Det är oroande att ca 100 000 elever mobbas på våra skolor. Jag vill inte tro att någon här i kammaren är motståndare till en nollvision i fråga om mobbning. Ändå tar majoriteten i utskottet avstånd från förslaget att klart uttrycka att vi är för en nollvision. Det är mycket märkligt. Grundskolan har också ett ansvar gentemot gymnasieskolan. Det åvilar grundskolan att se till att eleverna uppnår tillräckliga kunskaper för att klara gymnasieskolans inträdeskrav, men också att ge eleverna baskunskaper för att klara studierna i gymnasieskolan. Tyvärr är det alltför många elever som lämnar grundskolan med icke godkända resultat. Det här är ytterst oroande och tyder bl.a. på att elever med behov av särskilt stöd kanske inte får det stöd som de behöver. Särskilt oroande är det att antalet elever som inte klarar inträdeskraven till gymnasieskolan ökar år från år. Det är en oroande utveckling som måste vändas. Jag tror inte heller att det i det här fallet råder några som helst delade meningar bland kammarens ledamöter. Kristdemokraterna tror att många av de problem som skolan brottas med i dag har sin grund i en kollektivistisk princip. Alla barn ska lära sig ungefär lika mycket, på ungefär samma sätt, på ungefär samma tid och vid ungefär samma tidpunkt i livet. Men, fru talman, elever är inte ett kollektiv. Det handlar om många enskilda personligheter, var och en med sin speciella begåvning, sina intressen och därmed också sina behov. Ett flexibelt system är en förutsättning för att kunna möta elevers olika behov. Därför har kristdemokraterna länge hävdat, och vidhåller fortfarande, att skolstarten bör vara individuell och flexibel och ske successivt alltefter barnets mognad. Vi anser att skolplikten även fortsättningsvis ska vara nioårig, men det ska finnas möjlighet att förlänga skolgången på grundskolenivå med ett år om den enskilde eleven anser att så behövs. Fru talman! Det är viktigt att varje elev får möjlighet att utveckla hela sin personlighet. Det handlar inte bara om teori. Att få använda alla sinnen stimulerar en god inlärning och förstärker elevernas självkänsla. I det här sammanhanget vill vi särskilt betona vikten av praktiska och estetiska ämnen. Ämnen som hemkunskap, bild och idrott och hälsa är en viktig del av helheten i skolan. Enligt vår mening bör kunskaper i praktiska och estetiska ämnen få en mer framskjuten plats i undervisningen. För att göra det möjligt att öka antalet timmar i de här ämnena anser vi att en översyn bör göras av det totala antalet timmar i grundskolan. Fru talman! Utskottet delar vår uppfattning om att dessa ämnen är viktiga och betydelsefulla men anser sig ändå inte beredda att tillstyrka vårt förslag. Det tycker vi är mycket anmärkningsvärt. Man behöver inte vara någon expert för att förstå betydelsen av god fysisk kondition för att inlärningen ska fungera på ett bra sätt. Min fråga till framför allt socialdemokrater och vänsterpartister är: Varför kan ni inte stödja vårt förslag om en översyn av antalet timmar i grundskolan när det gäller exempelvis idrott och hälsa? Anser ni inte att ämnet idrott och hälsa är nog viktigt? Fru talman! En annan viktig uppgift som skolan har är att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värden som vårt samhälle vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med de svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism, som läroplanen anger, sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Kristdemokraterna anser att varje skola bör ha en plan för hur man i undervisningen och i hela skolans verksamhet kan omsätta skolans värdegrund i praktiken. Tillsammans med föräldrarna bör lärarna och den övriga personalen komma överens om hur elevernas etiska fostran ska utformas. Vänlighet, hjälpsamhet, omtanke om andra och betydelsen av hur man tilltalar varandra måste lyftas fram. Detsamma gäller vikten och värdet av ärlighet, hederlighet och pålitlighet. Det handlar kort uttryckt om hur vi ska leva och umgås med varandra. Jag lyssnade med intresse på Britt-Marie Danestig. Vänstern har ju ett förslag om att ta bort hänvisningen i läroplanen till kristen tradition och västerländsk humanism. Britt-Marie Danestig ägande hela sin tid åt att tala om detta. Det är oerhört intressant. Det är ändå bra att också Vänsterpartiet reagerar, men Vänsterns ställningstagande är oerhört märkligt. Det är märkligt att i detta läge komma med ett sådant här krav, när vi förväntar oss att värdegrundsprojektets slutbetänkande, deras arbete, ska presenteras före sommaruppehållet. Skolministern har också gång efter annan sagt att just den här meningen om kristen tradition och västerländsk humanism ingår i värdegrundsarbetet. Det är oerhört märklig att man just i slutskedet är beredd att liksom rycka undan fundamenten för det diskussionen gäller när vi äntligen har kommit i gång med det här värdegrundsarbetet. Jag lyssnade med intresse men jag kunde inte finna några som helst argument i Britt-Marie Danestigs anförande för de allvarliga konsekvenser som de beskriver i sin motion att det här skulle få. Det ska bli roligt att höra vad som egentligen är den allvarliga konsekvensen av att vi har den här raden, det här uttrycket om kristen tradition och västerländska humanism. Vårt kulturarv sedan 2 000 år är ju ändå den kristna traditionen och den västerländska humanismen. På denna grund bygger FN-konventionerna om mänskliga rättigheter. Är Vänstern beredd att också rycka undan och omintetgöra alla konventioner som vi har antagit i FN eftersom de bygger på just den kristna traditionen och den västerländska humanismen? Vad ska vi ersätta dem med? Anser Britt-Marie Danestig att vi ska förkasta den s.k. gyllene regeln - allt vad du vill att människorna ska göra mot dig, det ska du göra mot dem? Visserligen finns den i Bibeln och tillhör den kristna traditionen, men ska vi förkasta den, och vad ska vi ersätta den med? Det vore väldigt intressant att höra. Fru talman! En annan fråga som engagerar väldigt många elever och föräldrar är betygssystemet. På varenda skola som jag har besökt under vintern och våren har missnöjet med dagens trubbiga betygssystem i den svenska skolan lyfts fram. Kristdemokraterna anser att målrelaterade betyg bör ges i en sexgradig skala senast fr.o.m. årskurs 7. Fru talman! För att spara tid nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 2 under mom. 15 och 36, men jag står självfallet bakom samtliga övriga yrkanden från kristdemokraterna.
Fru talman! Först vill jag svara på frågan om varför Vänsterpartiet inte stöder Kristdemokraternas krav på att öka timplanen eller ge de praktiska och estetiska ämnena en mer framskjuten plats. Erling Wälivaara måste väl ändå vara medveten om att vi har en försöksverksamhet som pågår med slopad timplan, just därför att vi inte vill ha en centralstyrning utan att vi vill se till varje elevs behov i varje speciell situation. Sedan blev jag nästan bedövad när Erling Wälivaara kan stå och säga att FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna enbart är en produkt av den kristna traditionen. Stora delar av FN:s medlemsländer har en helt annan religion och en helt annan bakgrund och har ändå ratificerat konventionerna om de mänskliga rättigheterna. Jag tror att väldigt många representanter för dessa länder och dessa folk skulle bli upprörda om de hörde Erling Wälivaara ta patent på just dessa sanningar. Erling Wälivaara tar också upp värdegrundsarbetet som vi har stött och som pågår. Vi tycker att det är jättebra. Vi vill ha samtal om just dessa saker som gäller de svaga och utsatta människorna, som gäller människors lika värde och som gäller våra relationer över huvud taget i samhället - hur vi ser på varandra och hur vi bemöter varandra. Vi tror att det är oerhört viktigt att vi stöder detta. Vad vi har ifrågasatt är på vilket sätt det gör det tydligare eller underlättar för lärare och elever att tolka läroplanen att man refererar till den kristna traditionen. Jag skulle kunna fråga Erling Wälivaara på vilket sätt det gör det lättare att genom den kristna traditionen komma fram till en inställning om abort.
Fru talman! Britt-Marie Danestig talade om enbart en produkt av kristen tradition. Nu sade jag aldrig enbart en produkt av kristen tradition. Jag använde aldrig ordet enbart. Men däremot bygger vår historia sedan 2 000 år tillbaka på den kristna traditionen och den västerländska humanismen. Och man behöver inte gå in så mycket på FN:s hemsida för att där se att många av dessa FN-konventioner om mänskliga rättigheter bygger just på denna västerländska humanism och den kristna traditionen. Jag föreslår att Britt-Marie Danestig gör ett besök på denna hemsida så får hon se det. Det är anmärkningsvärt att Vänstern vill göra oss så historielösa. Det kanske beror på att vissa i Vänstern känner behov av att göra sig själva historielösa och liksom bryta sig loss från sin bakgrund. När det gäller den här plattformen, som skolminister Ingegerd Wärnersson har betonat gång efter annan i denna talarstol i denna kammare, tror jag att ett av fundamenten eller ett av benen i värdegrundsarbetet är just den kristna traditionen och den västerländska humanismen. Beträffande att man ska öka antalet timmar i ämnet idrott och hälsa är det på det sättet att vartenda år som vi förlorar när det gäller idrott och hälsa så är det egentligen ungdomarna och barnen som förlorar. Och eftersom egentligen alla i utskottet är överens om att det är oerhört värdefullt att lyfta fram vikten av idrott och hälsa undrar jag varför man då inte kan gör det redan nu, att undersöka möjligheten att utöka antalet timmar i grundskolan just i de praktiska och estetiska ämnen.
Fru talman! Jag tycker faktiskt att Erling Wälivaara gör sig skyldig till en väldigt stor respektlöshet gentemot andra länder och andra folks kulturer. Får jag påminna Erling Wälivaara om att när vi fortfarande gick omkring i djurhudar här i Sverige så fanns det kulturer som var mycket framstående och som hade en väl genomarbetad ideologisk syn osv. Jag tror inte att man får vara så snäv i sitt betraktelsesätt som Erling Wälivaara tycks vara. När det gäller frågorna om de estetiska ämnenas och ämnet idrott och hälsas ställning är jag förvånad över att konsekvenserna av den ståndpunkt som Erling Wälivaara nu intar faktiskt är centralstyrning och detaljreglering. Det är ju det som ni åberopar, medan vi säger att man ska slopa timplanerna och låta elever och lärare tillsammans avgöra detta. Låt oss jobba för ämnet idrott och hälsa och insikter om hälsans betydelse för det personliga välbefinnandet. Jag sade i mitt tidigare inlägg att vi stöder värdegrundsarbetet. Vad vi däremot är kritiska mot är denna passus. Avslutningsvis skulle jag vilja veta vad som är västerländsk humanism, Erling Wälivaara. På vilket sätt skiljer sig västerländsk humanism från humanism över huvud taget? Klargör det för mig.
Fru talman! Britt-Marie Danestig säger att jag nedvärderar andra länder och andra kulturer. Nej, det gör jag inte alls. Och jag är övertygad om att man i andra länder bevakar att deras kulturarv inte går om intet. Men det som Britt-Marie Danestig vill göra gällande här är att vi svenskar ska överge vår kulturella bakgrund och göra oss själva historielösa. Jag säger inte att jag tvingar arabländerna att acceptera detta. Men jag tycker att vi rimligen borde erkänna vår egen historia i alla fall. Jag har mött muslimer här i Sverige som är oerhört förvånade över att vi i det svenska samhället så lätt är beredda att överge all vår egen kultur, därför att de om några är verkligen måna om sin egen kultur. Jag vill inte förändra deras kultur, men jag vill att vi ska få behålla vår kulturella bakgrund. Jag skulle vilja rätta Britt-Marie Danestig lite grann. Jag uppfattade att hon sade att vi ska slopa timplanerna. Det har vi inte alls gjort, utan vi har tillåtit vissa kommuner att få slopa timplanen. Det är det som är korrekt. Marie Danestig som jag tycker att hon ska fundera på. Är inte den gamla gyllene regeln värd att bygga på också på 2000-talet i Sverige - allt vad du vill att människorna ska göra mot dig, det ska du göra mot dem?

Fru talman! Jag tänker i mitt anförande mestadels fokusera på grundskolan och saker där; detta av flera anledningar men framför allt därför att jag tycker att det är så oerhört viktigt att vi nu en gång för alla ser till att komma fram här och diskutera de konkreta förslagen. Hur kan vi här inifrån se till att stötta skolan och de elever som går där? En annan anledning är att jag under det senaste året ungefär en gång i veckan fått både brev och mejl från oroliga föräldrar och elever. Man är orolig för skolan, för hur den ser ut och hur skolan kommer att bli. Är det så att jag som förälder kan lämna mina barn och att de kan få bra kunskaper? Vad kommer att hända? Vad är det som är viktigt i skolan framöver? Jag delar denna oro. Under våren har vi också kunnat se hur elever gått ut i strejk och hur lärare och rektorer protesterat mot hur skolan hanteras i dag. Man protesterar genom att lämna sina tjänster och därför att man vill att någonting ska hända inom skolområdet. Jag förstår dem och känner också frustration över att så lite händer, att inte riktigt konkreta saker kommer fram och att resurserna fortfarande fattas. Det är fortfarande så att någon tydlig politisk riktlinje inte ligger fast. Jag tycker att regeringen och skolministern har haft en mängd möjligheter att lägga fram förslag - senast i vårbudgeten. Trots de högljudda protesterna har inte mycket hänt. Förslagen och resurserna lyser fortfarande med sin frånvaro. Skolan är alltså inte ett prioriterat område för majoriteten - för Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet - trots att man så många gånger både ute på gator och torg och i denna kammare sagt: Nu ska vi äntligen prioritera skolområdet. Alla är vi överens om att det är i grundskolan som våra viktigaste kunskaper kommer till oss. Det livslånga lärandet börjar i grundskolan. Skillnaden mellan oss här inne är att vi är några som verkligen försöker komma till skott och lägga fram förslag och några som inte gör det. Vi står ju inför väldigt stora utmaningar om vi ska nå målet att alla i den obligatoriska grundskolan ska få godkända och bra kunskaper. Då måste vi hitta lösningarna och våga vara breda och diskutera med varandra om hur vi kan hjälpas åt för att hitta lösningarna. Jag tänker inte acceptera det synsätt som några har, att alla inte kan tillgodogöra sig nödvändiga kunskaper. Alla elever kan faktiskt lära. Därför måste man se till att undervisningen anpassas efter varje elev - inte tvärtom, alltså att eleven ska anpassas efter skolan. För oss i Centerpartiet är det självklart att skolans åtagande inte ska upphöra förrän alla uppnår kunskapsmålen. Jag är helt övertygad om att vi kan klara det men det förutsätter att vi anpassar skolan efter varje elev. Därmed, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 3 under mom. 1. Statistik har vi haft mycket av och diskuterat det här året. Jag tänkte helt kort bara nämna några saker. Bl.a. vet vi ju alla redan att var fjärde elev lämnar grundskolan utan godkända och tillräckliga kunskaper. Enligt Skolverket har den tid som varje lärare lägger ned per elev minskat med ungefär 17 %. I dag har vi kunnat ta del av en diskuterad debattartikel om ESO-studien som visar att Sverige har minsta antalet undervisningstimmar per elev i grundskolan. Många skolor har sparat mest på de elever som behöver mest stöd. Vad visar det? Jo, bl.a. kan vi se att antalet elever i särskolan har ökat markant under de senaste åren. Fru talman! Som jag ser det är det tre områden som vi ska prioritera som extra viktiga. För det första gäller det de viktigaste kunskaperna för eleverna. För det andra gäller det makten, att fördela makten - en lokal makt. För det tredje gäller det lärarna. Vad gäller det första - skolans huvuduppgift, som jag ser det - nämligen att ge kunskaper, så måste man fokusera mycket mer på det än man i dag gör. Det är en huvuduppgift att se till att alla elever lämnar grundskolan med godkända kunskaper i svenska, engelska och matematik - ämnen som är en förutsättning för fortsatt lärande. Vi måste samtidigt lämna den fixering som bl.a. tidsstyrningen - eller timplanen, som diskuterades här alldeles nyss - innebär. Jag tycker att timplanen ska avskaffas och att alla elever ska få individuella studieplaner i grundskolan. Utgångspunkten är, återigen, att alla elever ska få möjlighet att nå godkända kunskaper. Jag avvisar starkt det synsätt som innebär att man på något sätt ska sänka kraven för elever som man ser inte riktigt kan nå kunskaperna på en gång. Jag måste säga, Beatrice Ask, att jag blir besviken och fundersam när Moderaterna pratar och diskuterar om en gymnasieskola där man redan efter nian ska visa väg för olika elever. De som inte har möjlighet att ta till sig kunskaper fort och lätt ska få gå en kortare väg på gymnasiet som inte innebär att de kan fortsätta till högskolan och högre studier. Detta säger man och det gör man när vi befinner oss i ett samhälle där det går allt fortare. Vi kan ju se hur informationen växer mer och mer och att internationaliseringen kommer närmare inpå oss. Vi kan också se att 10 % av de arbetsuppgifter som finns i dag och som har de lägsta kunskapskraven försvinner. 10 % läggs då på vad gäller högre kunskapskrav. I det läget vill ett par partier i riksdagen säga att vissa gymnasieelever inte ska ha möjlighet till bra kunskaper. Majoriteten skriver i betänkandet att en obligatorisk skola inte kan ge avkall på ambitionsnivån, att alla elever ska nå målen i grundskolan och att vissa elever behöver mer stöd och mer tid för att få kunskaper. När man skriver det här accepterar man ändå nuläget. Hur arbetar man då för att försöka förändra nuläget och komma fram till det som man skriver i betänkandet? Man vill ju inte fullt ut satsa på den flexibla skolan. Man vill inte fullt ut satsa på att slopa timplanen och införa individuella studieplaner som är så viktigt för eleverna. Man vågar inte ta steget fullt ut och man satsar inte, som jag ser det, tillräckligt vad gäller kunskaper om läs och skrivsvårigheter. I betänkandet säger man att de eleverna kanske kan få individuella studieplaner men inte de andra. Vad är det för skillnad? Varför kan inte alla elever få den möjligheten? Sedan har vi den lokala makten. Vad innebär det? Ja, när skolan inte lyckas nå sina mål kräver många hårdare tag och en återgång till en centraliserad skola. Staten ska återigen bestämma exakt hur mycket som ska läggas ut till varje skola för sig. Jag avvisar alla försök till att åter centralisera beslutsfattandet vad gäller skolan. Jag anser att kraften till förändringar och de som har möjlighet att fatta bästa besluten finns bland dem som har kunskapen, alltså i skolan. Det är den lokala makten som är viktig. Jag vill införa lokala skolstyrelser på varje skola. Är det så att Socialdemokraterna - det har ju luckrats upp lite grann i betänkandet - är villiga att ta steget fullt ut och säga att lokala skolstyrelser ska gälla på alla skolor och att det är de som har de största kunskaperna som ska få möjlighet att bestämma över sin verksamhet? Vad gäller lärarrollen vet vi att större klasser och färre vikarier inte bara drabbar eleverna. Arbetssituationen för lärarna blir ohållbar, och är redan på många ställen ohållbar. En undersökning som Lärarnas Riksförbund har gjort visar att nästan var fjärde yngre lärare och var sjunde blivande lärare är osäker på om han eller hon kommer att arbeta i skolan om fem år. 60 % av lärarna är helt övertygade om att läraryrket inte är ett attraktivt yrke. Vi måste värdera lärarrollen bättre. Det handlar bl.a. om att se till att lärarnas inflytande ökar. De ska, som jag sade tidigare, få vara med och bestämma över sin egen vardag, ha riktig makt, inte skenmakt. Det ska inrättas karriärvägar, möjligheterna ska ökas för vidareutbildning till bl.a. specialister. Majoriteten i utskottet skriver att det är otillfredsställande att många elever mår dåligt i skolan och att det kanske, skriver man, kan bero på att det finns för få vuxna i skolan. Det finns mycket som majoriteten tycker att man är otillfredsställd med, men återigen: Var finns de stora och trevliga förslagen som kan vända trenden? Ska man gå och vara otillfredsställd resten av den här mandatperioden och kanske in i nästa också? Eller är man beredd att ta steget och visa vad man vill? Vi i Centerpartiet har konkreta förslag. Vi har också, bl.a. i den senaste budgeten, avsatt stora resurser som kan gå till kommunerna. Där kan man lägga pengar på att få in lärare och vuxna i skolan. Fru talman! Den uppblommade debatten om betyg visar återigen att det nu behövs en bred överenskommelse om betygen, så att ett nytt betygssystem kan bli hållbart, rättvist och även kan överleva majoritetsbyten i riksdagen. Jag tycker att regeringen borde ta initiativ till samtal med oss andra riksdagspartier för att nå en bred överenskommelse om hur betygen ska vara både i grundskolan och i gymnasieskolan. Utgångspunkten för de samtalen tycker jag först och främst ska vara att man ska ha likvärdiga regler vad gäller både de kommunala och de fristående skolorna, så att vi slipper den märkliga debatt som har pågått i medierna den senaste tiden. En utgångspunkt tycker jag också ska vara att det fortsättningsvis ska vara målrelaterade betyg, som ska finnas i fler steg. Och det ska finnas möjlighet att ge betyg tidigare. Avslutningsvis, fru talman, krävs det för att få en bättre skola både konkreta förslag och mer resurser till skolan. Centerpartiet vill satsa stort och se till att skolan har tillräckliga resurser och att alla elever ges möjlighet till bra kunskaper. Det har vi den senaste tiden bl.a. gjort genom att presentera en motion som går ut på att kommunerna kan få göra en kvalitetssatsning de närmaste åren. Det handlar om 3 miljarder kronor fram till år 2003 som bl.a. kan gå till lärartjänster och vuxna i skolan. För oss är skolan ett prioriterat område. Jag hoppas också att den kommer att bli det för majoriteten i riksdagen.
Fru talman! Sofia Jonsson har ju en besvärlig politisk historia att hantera, eftersom det är Centerpartiet och Socialdemokraterna som är ansvariga för vår gymnasieskola. Jag tycker ändå att det är spännande att lyssna på den här argumentationen. I sitt anförande säger Sofia Jonsson att hon är bekymrad över att fler och fler elever hänvisas till särskolan, därför att de inte klarar av att vara i den vanliga skolan. Det beror naturligtvis delvis på resursbrist, men det kan också bero på en del andra saker. Det finns många i gränslandet mellan den vanliga skolan och särskolan. I nästa ögonblick driver hon linjen att alla omedelbart måste skaffa sig högskolebehörighet. Det där håller ju inte. Det finns en tanke i att faktiskt ha alternativa kurser. Det handlar om att inte knäcka tusentals ungdomar omedelbart. Vi har en våldsam utslagning i dagens gymnasieskola som är cynisk. Det är ungdomar som inte har förutsättningar att klara de gemensamma kurserna. Engelska är t.ex. ett kärnämne. Många elever med invandrarbakgrund har knappt klarat av att skaffa sig ett svenskt språk som fungerar tillräckligt väl. De har ingen möjlighet att hålla nivån i engelskan. Varför måste man då ha det kravet? Om jag inte erinrar mig fel är Centerpartiet även här på väg att ändra sig lite grann, eftersom jag vet att Sofia Jonsson vill ha färre kärnämnen. Jag tror inte alls att vi är så oense egentligen. Det handlar om ett val mellan att ställa sådana enhetliga mål att man rent cyniskt låter många gå under redan inledningsvis eller att gå den väg vi moderater förordar, att faktiskt våga ge en mjukare start för dem som behöver den, men samtidigt vara noga med att vårda strukturerna så att det inte finns återvändsgränder. Jag tycker att det är en mänskligare värld. Det är då man får en gymnasieskola för alla.
Fru talman! Jag tycker att moderaterna och Beatrice Ask i det här ärendet står för en väldigt gammaldags utbildningspolitik, där man försöker hålla kvar vid någonting gammalt och säga: Men så här var det tidigare. Då kunde man läsa ett par år på gymnasiet och få ett arbete. Det var okej. Men Beatrice Ask sade ju själv när hon stod här i talarstolen för några minuter sedan att vi måste se hur omvärlden ser ut i dag och förändra utbildningen efter det, bl.a. gymnasieskolan. Beatrice Ask har ju helt rätt, det är det vi måste göra. Då måste vi ge eleverna förutsättningar. Framför allt måste vi börja i grundskolan och se till att eleverna får den uppmärksamhet, den pedagogik och de möjligheter som man har rätt till. Det är där vi ska börja. Jag tror t.ex. inte att man kan lägga till ett extra år efter högstadiet för att kunna läsa upp några ämnen och sedan börja på gymnasiet. Det kan vara en tillfällig lösning. Det är i grundskolan vi måste satsa först för att alla ska få möjligheten att läsa på gymnasieskolan. Centerpartiet är också för en utbildningsgaranti som innebär att man fram till 25 års ålder ska ha möjlighet att gå om, fram och tillbaka, under gymnasieskolan och att det ska utformas en helt ny lärlingsutbildning. Men den tanken är att du fortfarande ska ha svenska, engelska och matematik, för att du ska klara av arbetsuppgifterna i dag.
Fru talman! Vad som är gammalmodigt eller inte är egentligen ointressant. Men resultatet av den gymnasieskola som Sofia Jonsson försöker försvara just nu är att vi är tillbaka på 70-talsnivå när det gäller vilka som kommer ut med gymnasiekompetens. Det är inte tillfyllest i dagens samhälle. Såvitt jag har förstått utvecklingen när det gäller utbildning av olika slag är det modernast att så långt som möjligt individualisera och göra individuella kursplaner. Kunskapslyftet är ett bra exempel på det. Jag kan ha många synpunkter på det, men där har man valt att jobba med individuella studieplaner, och fick faktiskt ett väldigt lyft i resultaten när man såg till att öka den andelen. Man tar alltså hänsyn till var eleven befinner sig inledningsvis i stället för att redan från början bestämma sig för att det här ska göras på en viss tid. Det är det vi moderater kritiserar. Om det är gammalmodigt är jag gammalmodig. Men jag är säker på att resultaten är väldigt framtidsinriktade om man väljer den politiska vägen.
Fru talman! Det är tvärtemot vad Beatrice Ask säger. Jag kan inte riktigt förstå varför man för fram en politik som innebär att vi på gymnasieskolan ska försöka nedvärdera några elever som läser där. Att redan där kunna säga: Titta här, nu ska du lille vän få ta en enklare väg för att sedan komma ut i samhället. Det är ju inte sant. Med tanke på hur kunskapssamhället är uppbyggt måste vi se till att alla elever får likvärdiga förutsättningar, att alla elever får en likartad utbildning, som gör att alla får möjligheterna. Så kommer det inte att bli med moderaternas politik, där man under gymnasieskolan redan från början fördelar elever som har möjligheter och elever som inte har möjligheter.

Fru talman! Det börjar ju ledsamt nog höra till vanligheten att varje gång riksdagen diskuterar skolfrågor har det kommit en ny rapport med nedslående uppgifter om grundskolan eller gymnasieskolan. Skolverkets Jämförelsetal, som kom för några veckor sedan, visar att andelen som når upp till gymnasieskolans mål nu bara är 61 %. På en del yrkesförberedande program är siffrorna runt 10 %. Gymnasieskolan är faktiskt en stor utslagningsinrättning i dag. Gymnasieskolan är inte minst en besvikelse för många av de elever som är intresserade av att förbereda sig för ett yrke i skolan. I stället för att känna att de klarar av en utbildning känner de sig nedtryckta och besvikna av att misslyckas i många ämnen. Jag ska ställa några frågor. Hur påverkar de här rapporterna socialdemokraterna och majoriteten? Tycker ni att det ligger något i den kritik mot skolans uppbyggnad som Folkpartiet länge framfört? Är ni beredda att ompröva några av de tidigare ståndpunkterna? De senaste tio årens förändringar av gymnasieskolan har skett utan att de makthavande politikerna har fört en dialog med lärarna. Folkpartiet talar ofta om att uppvärdera läraryrket. Ett sätt att börja med en uppvärdering av läraryrket vore att börja lyssna på lärarna när skolan ska utvecklas. Huvudfrågorna är för det första huruvida vi ska få en gymnasieutbildning som ger alla möjlighet till en meningsfull utbildning, och för det andra huruvida vi ska få en grundskola som lägger grunden för vidare studier. Folkpartiet har i flera år krävt ett nytt gymnasium, där inte alla måste läsa för att komma in på högskolan. Yrkesinriktade program och en riktig lärlingsutbildning skulle göra skolan mer meningsfull för alla de elever som misslyckas i dag. Kombinerat med möjligheten att komplettera som vuxen skulle en sådan gymnasieskola ge fler elever en bra utbildning. En yrkesexamen skulle vara det värdefulla beviset på att man klarat av sin yrkesförberedande skolgång. En student eller gymnasieexamen skulle vara bevis på att man klarat av sin grundläggande högskolebehörighet. Fru talman! Folkpartiet har också i flera motioner begärt att grundskolan ska använda fler nationella prov och sätta betyg tidigare än i dag. Betygen måste också bli mer nyanserade och innehålla fler nivåer än i dag. Grundskolan ska inte släppa elever till gymnasieskolan utan att de fått kunskaper och förmåga till gymnasiestudier. Det är de elever som behöver hjälp som drabbas när skolan blundar för problemen. Det är de som blir lurade på det stöd som skolan ska vara skyldig att ge. Folkpartiet har lagt fram ett antal förslag som hittills avslagits av regeringen och dess stödpartier. Det gäller utvärdering så tidigt som möjligt, utvecklingssamtal, skriftlig information till föräldrarna, möjlighet att gå tio år i grundskolan och bättre betygssystem. Men allt har avslagits. Om skolans utvärderingar fungerar, om målen är klart beskrivna och om eleverna får tillräcklig information om hur de uppnått målen så behöver skolan inte längre vara detaljstyrd av någon timplan. Det är inte antalet timmar som avgör om en elev når kunskapsmålet i ett ämne. Alla kan inte lära samma sak på samma tid. Därför bör riksdagen fatta ett principbeslut om att avskaffa timplanen i grundskolan redan nu. Skolan behöver känna stöd i kampen för att skapa en bra arbetsmiljö där det råder arbetsro. Våldsbrott som begås i skolan ska polisanmälas, och föräldrarna ska få regelbunden information om frånvaro. Återigen är det de elever som behöver stöd som drabbas när skolan blir alltför kravlös. Det är inte minst för deras skull som skolan måste ta sitt ansvar. Fru talman! Önskemålen om hur en skola ska se ut växlar från elev till elev och från förälder till förälder. Därför är det mycket positivt att nya, fristående skolor har börjat växa upp. Det är skolor som ofta stärks av att de som går där gör det av eget engagemang och fritt val. Många av de fristående skolorna bärs också upp av frivilliga och ideella insatser från föräldrarnas sida. Rättigheten att välja mellan olika kommunala skolor och mellan kommunala och fristående skolor får inte urholkas nu på grund av luddiga argument. Även rätten att välja fristående gymnasieskola i en annan kommun måste slås fast. En fortsatt utveckling av friskolor utan avgifter och med nationella krav på kvalitet innebär dels en ökad valfrihet för alla, dels en stimulerande mångfald av idéer i det pedagogiska utvecklingsarbetet. Avslutningsvis, fru talman, står mina frågor från inledningen kvar. Förslagen om en gymnasieskola med olika inriktningar beroende på studieintresse och om en grundskola som inte släpper i väg elever utan kunskaper har avslagits av utskottet. Har de här senaste veckornas rapporter och debatt lett till att majoriteten är beredd att diskutera från nya utgångspunkter och att möjligen ompröva några gamla ställningstaganden? Innebär den nya utredning om en reformerad gymnasieskola som skolministern har föreslagit att diskussionen på något sätt kommer att bli öppnare? Folkpartiet hoppas det. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 4 under mom. 1 och står i övrigt bakom övriga reservationer.

Fru talman! Jag vill börja med att ställa tre frågor. Den första är: När lär vi oss? Den andra är: Hur lär vi oss? Och den tredje är: Vad är det som är viktigast att vi lär oss? Det är några spännande frågor för dagens men framför allt för morgondagens skola, som vi socialdemokrater vill vara med om att föra en aktiv debatt om. Jag tycker att debatten om den gamla skolan och dess beprövade men också föråldrade och förkastade metoder hör till skolans bakgård och skräphög. Jag vill fråga: Varför envisas ni i den borgerliga oppositionen med att ständigt hämta in detta mossbelupna skräp? Det blir inte bättre eller nyare av att ni försöker gömma det i ständigt nya motioner och reservationer. Det har ni återigen gjort i dagens betänkande. Ni vill ha fler betygssteg, och ni vill ha betyg tidigare. Det är gammal skåpmat som leder till mer stress, till utslagning och som flyttar blicken från ett lärande för livet till att hastigt och tillfälligt tanka kunskap, styckevis och delat, som sedan bränns av och glöms bort för att man ska kunna lära in ny sådan kunskap igen. Moderaterna och Folkpartiet vill återvända till en skola som sorterar och delar upp eleverna i ett A och ett B-lag och som utestänger ungdomar från vidare studier. Folkpartiet kallar skolans elever och medarbetare för skolans amatörer, som enligt Folkpartiet inte ska ha något verkligt inflytande på skolan. Att ni sedan befinner er i gårdagen genom att föreslå sådant som redan genomförts eller genomförs, eller sådant som kommunen och den enskilda skolan har friheten och ansvaret att besluta om, gör ju inte debatten roligare. Förslag om att göra en översyn av gymnasieskolan och dess program, som förs fram i moderaternas reservation, och som nu också framförs som krav av Folkpartiet i den offentliga debatten, får ett löjets skimmer när detta redan presenterades som ett förslag i regeringens utvecklingsplan för ett år sedan. Ett annat exempel är kristdemokraternas reservation. De skriver bl.a. om värdegrunden i skolan och att det för detta arbete bör finnas en plan och att utvärdering bör ske. Om detta är vi ju helt överens. Det fanns också med i utvecklingsplanen. Där skriver regeringen bl.a. att utvärdering av arbetet med värdegrundsfrågorna bör finnas med i den årliga kvalitetsredovisningen. Ett ytterligare exempel är när Kristdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet yrkar på att våldsbrott som begås i skolan polisanmäls. Detta är ju självklart och finns redan med i den allmänna lagstiftningen. Vi behöver inte ha några särregler just för skolan. Det finns gott om ytterligare exempel. Men jag väljer att för stunden lämna exemplen och i stället titta framåt. Vad vi behöver är en skoldebatt som lyfter blicken från backspegeln och tittar bortom motorhuven, vågar titta framåt vägen, vågar och har viljan att bidra till att forma framtidens skola och den framtid som våra barn och ungdomar möter efter sin skoltid. Fru talman! Återigen: När lär vi oss? Jo, när vi vill lära oss. För att vilja lära måste du känna att du lyckas. Du måste dessutom uppleva att det är någon nytta och mening med lärandet, och du måste tycka att det är roligt. När jag möter barn och ungdomar som lär sig möter jag en skola och elever som arbetar och studerar på ett nytt sätt och inte på det gamla sättet. De är nu rätt många, och de blir alltfler. Det bara sprudlar av de goda exemplen. Lärare, skolpersonal och elever som lär in på ett nytt sätt ökar faktiskt från dag till dag. Det är detta som vi nu ska lyfta fram för att påskynda så att vi kan lägga den gamla skolan bakom oss. Frågan när jag lär mig och hur jag lär mig kan bl.a. få utgå från några minnesbilder, även om vi hört dem förut. Vi utgick från var och ens intressen. Då blev det roligt. Vi fick själva söka kunskapen. Då stimulerades upptäckarglädjen och egna hinder övervanns. Jag lärde av nyfikenhet och inte på någon annans order. Jag vågade fortsätta att ställa frågor, och nu har jag lärt mig att för mig själv ställa de väsentliga frågorna som gör att jag nu vet hur man lär sig. Ingen kommer nu att kunna hindra mig från att lära mig det jag vill eller behöver veta. Fru talman! Dessa upplevda exempel från livet och skolan säger oss att det inte finns några genvägar till bestående kunskap och till det goda livet. Det måste starta med glädje, att det är roligt, och det måste få utgå från var och ens intressen. Det är genom att jag själv söker och prövar som jag lär. Alla kan lära sig engelska, matte och svenska, men vi måste inse att alla inte lär på samma sätt. Men alla kan lära sig kärnämnena engelska, svenska och matte. För några är det naturligt och lätt att utgå från boken och teorin. Andra lär sig när de praktiskt utgår från en verklighet, exempelvis i ett praktiskt arbete. De som är i svårigheter lär sig inte lättast genom att bara uppmärksamma svårigheterna och utgå från dessa. Oftast kan svårigheter övervinnas om skolan uppmärksammar min begåvning och mina intressen och jag i stället får ägna mig åt just dessa. Utav bara farten kan jag då övervinna mina svårigheter och lära mig läsa, skriva och räkna. Slutligen, fru talman: Vad är det vi behöver lära oss? Jag brukar ibland ställa frågan till företagsledare eller personalansvariga: Vad tycker du är det viktigaste att ungdomarna har med sig i ryggsäcken när du ska anställa dem i ett jobb? Svaret blir: De ska vara goda människor. Så är det. Det viktigaste vi har att lära oss i skolan är de grundläggande och gemensamma värden som står bl.a. i läroplanen. För att vi ska kunna värna demokratin och solidariteten i vårt samhälle måste vi som den viktigaste och främsta uppgiften i skolan ge våra barn och ungdomar förutsättningar att få utvecklas till medborgare som har en positiv inställning till sig själva, till sina medmänniskor och till livet och som har självförtroende och initiativförmåga. Av dessa kommer det som biprodukt att bli ungdomar och vuxna som lär sig allt det som måste kunnas för att de ska bli goda tekniker, sjukvårdare, uppfinnare, byggnadsarbetare, humanister och en generation som bär fram det goda livet. När vi så ska diskutera hur det går fastnar vi oftast i att värdera undersökningar som mäter procentförändringar av ämnesbetygen. Vi diskuterar styckevis och delat i stället för att se till sammanhang och helhet. När vi sedan ska titta framåt och försöka ge bättre möjligheter för skolan att nå målen, ja då kommer oppositionen dragandes med mer betyg och detaljstyrning som recept. Det duger inte. Det är både gammalt och unket. Vi vill i stället öka friheten, inflytandet och demokratin i skolan och genom politiska beslut stödja arbetet i våra skolor att nå målen. För detta har vi, som jag ser det, fyra verktyg. 2. Tydligare och vassare beskrivning av våra mål. 3. Mer stöd till medarbetarna i skolan att få lära nytt, och ständigt få lära nytt. Vi socialdemokrater ser tiden an med tillförsikt. Vi är övertygade om att de stöd och de åtgärder som nu riktas till skolan - det som vi nu lägger fast under dessa år - kommer att bli den hävstång och den skolutveckling som är nödvändig för framtiden för att få en skola som bättre når målen. Oppositionens förslag innebär att ni backar in i framtiden med gårdagens lösningar. Om de genomfördes skulle de bidra till och konservera en skola med korvstoppning, stress och konkurrens. En anpassning till skolan skulle uppstå, men ej till livet. Snabbt försvinnande kunskaper, knäckta självförtroenden och utslagning skulle i stället öka. Det är ingen skola för alla. Det är en skola som sorterar. Det är varken solidaritet, omsorg eller hushållning med begåvningar och mänskliga resurser. Fru talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till hemställan i betänkande 15, Vissa skolfrågor, och avslag på samtliga reservationer och samtliga 216

Fru talman! Nils-Erik Söderqvist började nästan omgående med att säga att de borgerliga partiernas reservationer är oerhört mossiga och gammaldags, liksom hela deras utbildningspolitik. Men något som verkligen är mossigt och nästan ruttet är att som representant för Socialdemokraterna stå och säga att man nu vill vara med och föra en aktiv debatt. Det är ju klart - det kan alla vilja. Men det viktiga är att komma med något konkret, att visa en positiv glädje, tala om att man vill lägga si eller så mycket och att man har vissa konkreta förslag. Jag skulle vilja fråga Nils-Erik Söderqvist vad mer som ingår i den här aktiva debatten? Att prata om mer pengar till skolorna? I vårbudgeten kunde vi se att det inte var så värst mycket mer. Är det så att det diskuteras och planeras inför hösten? Är det då den stora handlingsplanen för skolan ska komma?
Fru talman! Till Sofia Jonsson vill jag först säga att jag med tillfredsställelse kan konstatera att vi är överens på tre viktiga områden i debatten i dag. Det första är att ingen av oss vill ha någon central skola, en återgång till något som i mitt försök till beskrivning är gammalt och passerat. Vi vill att skolan precis som i dag ska finnas kvar under kommunalt inflytande. Det är bra. Jag tycker också att det är bra att Sofia Jonsson och Centerpartiet precis som vi säger nej till en skola där man skulle dela upp våra barn och ungdomar i ett A-lag och ett B-lag genom att säga att inte alla behöver kärnämnena. Det tredje som vi är överens om är oerhört centralt och viktigt, nämligen att det var vårt samarbete med saneringen av ekonomin som grundlade förutsättningarna för den ökade anvisningen av statsbidrag till kommunerna. Tillsammans skapade vi förutsättningar för att steg för steg kunna leverera ett ökat statsbidrag till kommunerna, vilket kommer skolan till del. Dessa tre saker är oerhört viktiga. Jag måste ändå ställa en fråga till Sofia: Vad är det som gör att vi i dagens debatt också på Centerpartiets lista över reservationer kan se att det mesta rör sådant som inte ska hanteras här utan ute i vårt decentraliserade skolsystem? Det finns en lång rad frågor som vi inte ska behandla här. I stället ska kommunerna ha en frihet att hantera de frågorna.
Fru talman! Nils-Erik Söderqvist tar upp ett par frågor som Centerpartiet har arbetat för. Det är bl.a. detta med en decentraliserad skola, att flytta ut makt och beslut så långt som möjligt. Det är bra att också Socialdemokraterna går med på den linjen. Men jag vill fråga om man skulle kunna gå ett steg längre? Kan man se till att varje skola får en lokal skolstyrelse, där man kan arbeta? Det vore en riktig decentraliserad skola. Min andra fråga är: Ser Nils-Erik Söderqvist betygsdiskussionerna som något såpass viktigt att man skulle kunna samla alla riksdagspartier till en diskussion? Då skulle vi framgent kunna få en bred och stark överenskommelse som håller en lång tid framöver, så att elever och lärare kan få en bra planering för skolan.
Fru talman! Det pågår nu en försöksverksamhet, som vi var oerhört angelägna om att få till stånd. Själv upplever jag att den visar hur man kan demokratisera skolarbetet på ett bra sätt. Det är positivt. Vi ska låta den försöksverksamheten löpa ut och därefter utvärdera den. Sedan går vi vidare. Det är så vi hanterar de frågorna. Att ha fler steg i betygsskalan och att ge betyg tidigare - det är just detta som jag i min inledning beskrev som gammal skåpmat. På vilket sätt skulle det aktivt kunna användas för att uppnå skolans mål, som vi väl borde vara överens om? På vilket sätt skulle de betygen aktivt kunna bidra till det, Sofia Jonsson? Jag kan inte se det. Och återigen: Vad är det som gör att man lyfter in en hel rad frågor som faktiskt inte har relevans här i Sveriges riksdag, utan som man jobbar med ute i det kommunala skolarbetet?

Fru talman! Jag tycker att Nils-Erik Söderqvist är oförskämd när han säger att elever skulle slås ut med våra förslag. Nils-Erik Söderqvist och hans partikamrater bär ansvaret för en gymnasieskola där antalet avhopp och studiemisslyckanden aldrig har varit större. Vi ligger på 70-talsnivå, och det är allvarligt nog. Jag instämmer i resonemanget om detta med när, hur och vad vi lär oss. Det är när man inser nyttan och glädjen med kunskaperna. Men många av de ungdomar som inte lyckas i gymnasieskolan har inte förutsättningarna. De orkar inte med att omedelbart ta tag i kärnämnen och det som de uppfattar som svåra kurser. Vi kan lära mycket av folkhögskolorna som genom att de erbjuder ett annat sätt att jobba på inte alltid ställer samma krav som den traditionella utbildningen. Folkhögskolorna lägger en bättre grund för vidareutbildning för många. Många av dem som har gått i folkhögskola går ju vidare till universitet och högskolor. Jag tror att det skulle vara precis på samma sätt om man vågade erbjuda alternativ inom ramen för gymnasieskolan. Sedan sade Nils-Erik Söderqvist att när man frågar arbetsgivare vad som är viktigast hos de ungdomar som de ska anställa får man till svar: värdena och den sociala kompetensen. Då undrar jag: Vilka slutsatser drar Nils-Erik Söderqvist av det? Kanske kan det bli - som Nils-Erik Söderqvist uttryckte det - "goa" människor av dem som till en början läser en lättare kurs i ställer för att slås ut från en svårare.
Fru talman! Beatrice Ask vill tillsammans med Folkpartiet medverka till att vissa 15-åringar inte ska få chansen att läsa samma kärnämnen som alla andra, alltså att 15-åringar skulle sorteras i ett A och B-lag. Att man redan vid 15 års ålder skulle sorteras undan är naturligtvis alldeles vansinnigt. I stället handlar det om att möta var och en på just dens villkor och försöka att skapa förutsättningar för att alla tar till sig det som behövs av kärnämnen. Det handlar inte om att inte alla kan, utan det handlar om att vi är olika och att vi lär oss saker och ting på olika sätt, precis som jag sade i mitt anförande. Hur långt är moderaterna beredda att gå när det gäller att fixera allting vid betyg? Moderaterna har tillsammans med Folkpartiet avgett reservationer där man säger att det ska vara fler steg och att det ska sättas betyg tidigare. Är ni beredda att gå så långt som att införa betyg t.o.m. inom barnomsorgen och i förskolan? Tror ni att det är en metod för att klara den procent som är kvar och som vi har som mål att ge en ordentlig start i livet? Jag tycker att beskrivningen av hur det står till med den svenska skolan är en vrångbild. Inte minst den rapport som vi har diskuterat här i dag visar att situationen är mycket bättre i jämförelse med vilket annat land som helst.
Fru talman! Till att börja med handlar det inte om att sortera 15-åringar, eftersom vi har en allmän grundskola. Nu pratar vi om gymnasieskolan. Det handlar inte om sortering, utan det handlar faktiskt om respekt för de enskilda eleverna, och det är någonting helt annat. Det är bra att Nils-Erik Söderqvist tar upp frågan om betygen. Den översyn som vi moderater har begärt är i mångt och mycket samma översyn som skolministern i dag begär, nämligen att man ska titta på förhållandet mellan betygen och kursernas längd m.m. Ni försöker pådyvla oss den fåniga inställningen att betyg skulle vara det viktigaste i världen. Det är rätt osakligt. Jag tycker att betyg egentligen är tämligen oviktiga i en mening. Uppföljning och utvärdering är viktigt, men det är inte instrumentet. Däremot är utvärdering väldigt centralt, och då ska betygssystemen fungera. Därför är det angeläget med denna översyn. I det första inlägget sade Nils-Erik Söderqvist att han tyckte att det var löjligt av moderaterna att reservera sig för någonting - t.ex. översyn av gymnasieskolan - som fanns med redan i regeringens utvecklingsplan. För det första tyckte vi det innan utvecklingsplanen presenterades. För det andra lovar ni och lovar, men ni kan inte hålla det. Vi måste driva det i utskottet i alla fall. Regeringen har lovat att det skulle komma ett förslag till gymnasieexamen. Det bidde inget. Det är mycket som det inte bidde något av. Det finns en lärlingsutbildning för gymnasieelever som över huvud taget inte har fungerat. Det bidde ingenting heller. Då är det klart att oppositionen måste påminna om sådant som har utlovats. Det är inte löjligt, det är konsekvent och det är ett målmedvetet politiskt arbete.
Fru talman! Beatrice Ask talar om skolministerns uttalanden om kursbetygen. Hon har sagt att det måste till en städning i kursbetygen. Det är alldeles uppenbart att hela systemet är i stort sett ett fiasko. Man måste göra en städning så att systemet blir rimligt. Det ska inte vara ett antal moment med fyra eller fem olika betyg i samma ämne och där de första kursbetygen speglas i slutbetyget. Det som är det intressanta är diskussionen om betygen som ett instrument för att förbättra skolan. Vi tror mycket mera på att stärka utvecklingssamtalen, stärka dialogen om vad som händer under hela skoltiden. Man måste se till att få en löpande avstämning av hur det går för eleven i skolan. Där tror jag att man kan göra det ännu bättre än vad det är i dag, inte genom att bygga upp en ny administration och byråkrati genom att vi från kammaren lägger fast exakt hur det ska gå till med - som oppositionen har föreslagit - med skriftliga omdömen och sådant. Man måste föra en ordentlig dialog för att få det instrumentet att bli ännu bättre. Det som är genomgående märkligt är att ni föreslår grundskoleexamen och att ni tror att det är en metod att säkerställa att eleverna får den hjälp som de behöver för att uppnå de nationella målen. Det är ju inget annat än trams. Inte är det detta som är avgörande utan det är arbetssättet och antalet vuxna i skolan som stöttar och hjälper till. Man måste också vara beredd att ställa upp för att stärka personalens möjligheter till kompetensutveckling. Det förbättrar skolan.
Fru talman! Nils-Erik Söderqvist gick till angrepp mot borgerligheten. Han frågade: Varför lär ni er aldrig? Befinner ni er hela tiden i gårdagen? Ni kommer med samma mossiga argument och samma mossiga motioner. Om socialdemokraterna lyssnade någon gång skulle vi inte behöva skriva dessa motioner. Men som vanligt yrkar man avslag på samtliga 216 motionsyrkanden. Jag skulle vilja fråga Nils-Erik Söderqvist: Reagerar inte socialdemokraterna över att det snart sagt varje vecka kommer nya larmrapporter både från Skolverket och från andra institutioner? Nils-Erik Söderqvist säger att kristdemokraterna kommer årligen, om och om igen, med frågan om värdegrunden. Men, Nils-Erik Söderqvist, visar inte dagens debatt att värdegrundsfrågan är viktig att hålla vid liv, när det finns partier som vill förneka vår historia och göra oss historielösa? Jag vill fråga Nils-Erik Söderqvist: Står ni fast vid formuleringarna i läroplanen om kristen tradition och västerländsk humanism, eller delar ni er samarbetsparts åsikt? Det vore väldigt värdefullt om Nils Erik Söderqvist ville deklarera socialdemokraternas ståndpunkt här och nu.
Fru talman! Javisst, Erling, vi står fast vid värdegrunden. Vi är nog väldigt överens om hur oerhört viktig den är. Jag tror inte att Erling Wälivaara gick miste om hur jag i mitt inledningsanförande tryckte på betydelsen av den. Men min poäng är att när kristdemokraterna talar om att det härifrån kammaren måste sägas på vilket sätt den ska genomföras ute på de svenska skolorna, menar jag att det är att spela över. Vi är alldeles överens om och har klarat ut att det ska ske en uppföljning och att det ska ske ett arbete ute i skolorna kring detta. Vi ska inte gå in med pekpinnar härifrån och tala om huvudfrågorna i den svenska skolan. Jag ska ta några exempel från den långa rad av reservationer som finns. Att vi ska betona vikten av praktiska och estetiska ämnen har ni reserverat er för. Men det finns ju redan i dag en oerhörd frihet ute på skolorna att lyfta fram både praktiska och estetiska ämnen i arbetet. Dessutom vet vi att det sker försök med timplanen, och jag tror att försöket kommer att påverka debatten framöver. Det finns alltså en oerhört stor frihet och möjlighet att göra saker och ting. Så kan man gå igenom punkt efter punkt. När det gäller att valbara kurser ska kombineras så att programmålen nås, vill jag säga att skolan utifrån målstyrningen har ansvaret att jobba med detta. När det har beslutats om en målstyrd skola och om en uppföljning av den, menar jag att vi i stället ska kunna föra en ordentlig debatt om förutsättningarna för målstyrningen. Precis som jag sade handlar det om mer pengar, om att ge mer förutsättningar för kompetensutveckling i lärarlag och om att demokratisera skolan.
Fru talman! Jag noterar att Nils-Erik Söderqvist säger ja till värdegrunden. Men nu handlade min fråga om formuleringarna i läroplanen om kristen tradition och västerländsk humanism, det som skolministern i denna kammare gång efter annan har deklarerat är ett av de ben som värdegrunden vilar på. Visst är resurser till skolan oerhört viktigt. Det är därför som kristdemokraterna för den kommande treårsperioden har avsatt 5 miljarder mer till kommunerna för vård, skola och omsorg än socialdemokraterna. Vi ser det som väldigt viktigt att kommunerna får ekonomiska resurser. Sedan skulle jag vilja ställa en fråga om betygssystemet. Varför motsätter ni er principiellt att införa fler intervaller i betygssystemet? När jag besöker skolor säger både föräldrar och elever ständigt: Försök se till att det blir fler intervaller i betygssystemet! Många ligger precis på gränsen till att få VG, men når inte upp dit. De upplever betygssystemet som oerhört trubbigt, och det är ett trubbigt instrument.
Fru talman! Erling Wälivaara ställde igen frågan om kristen värdegrund. Jag undantar inte från värdegrunden den kristna värdegrunden och den historiska delen. Det är klart att jag inte gör det. Det är ju alldeles uppenbart att vi inte kan förneka vår historia. Där tycker jag att Beatrice Ask har alldeles rätt och instämmer i det. Vi har ju också ställt oss bakom och drivit detta, så det är alldeles tydligt och klart. Sedan återigen detta med betygen. Jag var i mitt anförande väldigt tydlig med detta att betygen bidrar till att man styckvis och delat tittar på kunskapen, att man inte ser till helhet och sammanhang. Det är det som är bristen. Man fokuserar hela tiden på att lära in utifrån ett konkurrenstänkande. Att vi måste ha betyg som urvalsinstrument med ungefär den konstruktion som är i dag har vi varit överens om. Men att fortsätta och göra en ytterligare utveckling av betygsinstrumentet på det sätt som Erling Wälivaara förespråkar tror jag inte alls på. Sedan tycker jag att yrkandena här i riksdagen hanteras fortsatt märkligt. Utöver vad jag tidigare har sagt har kristdemokraterna tagit upp att varje skola bör ha en plan för sitt arbete med värdegrunden. Det talade vi om alldeles nyss. Valbara kurser nämnde jag. Att religions och historieämnena ska stärkas är något som vi har med i Gymnasieutredningen. På en lång rad punkter i yrkandena är det saker och ting som behandlas, har behandlats eller också ligger hos kommunerna. Jag tycker att det är märkligt att man koncentrerar sig på det i stället för att titta framåt.

Fru talman! I många år, kanske under hela 1900 talet, har portalparagrafen i Sveriges skollag varit att skolans första uppgift är att ge eleverna kunskap. Nu säger Nils-Erik Söderqvist att skolans viktigaste uppgift är att göra elever till medborgare och hyggliga människor och att kunskapen då kommer som en biprodukt. Jag vill bara påminna om att när inte minst liberaler kämpade för att genomföra folkskolan på 1800 talet var det just för att man ansåg att kunskap var en förutsättning för att kunna fungera aktivt som medborgare i en demokrati, för att kunna fatta medvetna val om olika ideologier och andra frågor. Att tona ned kunskapsmålet drabbar framför allt dem som behöver mest stöd i skolan. Jag skulle önska att Nils-Erik Söderqvist funderade en gång till över vad det innebär att man flyttar ned det som är skolans viktigaste uppgift. Sedan talar Nils-Erik Söderqvist om A och B-lag. Ja, det är A och B-lag som vi håller på att få, eftersom så många inte klarar av den gymnasieutbildning som det är meningen att alla ska klara av. Jag tror att det är viktigt att alla i gymnasiet får en chans att känna att de lyckas och att det är roligt. Jag vet inte om Nils-Erik Söderqvist har sett statistiken från Stockholm. Där har på handels och administrationsprogrammet 23 % nått upp till målen för gymnasieskolan och fått sin högskolebehörighet. På fordonsprogrammet är det bara 9 % som har nått upp till samma nivå. Nu gäller det, menar jag och menar Folkpartiet, att tillskapa riktigt attraktiva och roliga yrkesutbildningar med status och med en känsla av att alla elever, även de som inte är intresserade av att gå vidare till högskolan, känner att de kan lyckas.
Fru talman! Ulf Nilsson har varit med och skrivit en reservation ihop med Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet om att varje skola måste ha stor frihet att forma sin inriktning. På vilket sätt kan man tycka att Folkpartiets resonemang om frihet rimmar med att man i sina reservationer på punkt efter punkt ska börja detaljstyra vad kommunerna ska göra? Gymnasieelever bör exempelvis få möjlighet till studier över sommaren. Det finns redan sådana möjligheter utifrån det kommunala ansvaret. Det ligger där. Varför ska vi sitta här och detaljstyra det? Gymnasieskolor i utsatta områden bör få extra resurser. Det är ett kommunalt ansvar. Varför ska vi sitta här och detaljstyra centralistiskt omkring detta? Disciplinära åtgärder pratar ni om i en annan reservation. Elever bör inte få störa undervisningen. Ordning, reda och arbetsro ska det vara i en skola. Det är ett ansvar för kommunerna att jobba med. Så kan man hålla på och gå igenom era reservationer. Jag har dem här, men tiden medger inte att jag fortsätter. Rakt igenom kan man fundera på var överensstämmelsen finns och på vad ni egentligen menar när ni pratar om frihet. Skulle vi inte ha en frihet som skapar möjligheter för kommunerna, för eleverna ute på skolorna att tillsammans med personal, föräldrar och andra få forma en skola på ett riktigt sätt och alltså fullt ut jobba med målstyrd skola? Vad är detta? Sedan, Ulf Nilsson: Vad är det för trams när ni pratar om att elevstyrda skolor urholkar rektors och lärares ansvar och status och att elever bara är amatörer? Elever är väl om några en grupp som verkligen har erfarenhet. De är väl verkligen en av de parter som finns inne på skolans område?
Fru talman! Nils-Erik Söderqvist har säkert många gånger hört mig och andra folkpartister säga vad vi menar med friheten för skolor. Den innebär att man kan arbeta på väldigt många olika sätt. Man kan lägga upp arbetet på det sätt som elever, föräldrar och lärare kommer överens om. Det innebär att politiker inte ska lägga sig i om man har årskursblandad undervisning eller om man inte har det eller om man koncentrationsläser vissa ämnen under längre eller kortare tid. Jag kan räkna upp massor av exempel. Det som bl.a. Riksdagens revisorer visade i sin rapport är ju att målen, de nationella målen, inte är tillräckligt tydliggjorda för kommunerna. Våra utvärderingssystem fungerar inte. Och det är målen, att vi garanterar att vi lever upp till de nationella målen, som jag och Folkpartiet engagerar oss i. När det gäller elevstyrda skolor citerade Nils-Erik Söderqvist mig och sade att jag inte tycker att skolor ska styras av amatörer. Jag vet inte om Nils-Erik Söderqvist tycker att skolor ska styras av amatörer. Jag anser att föräldrar och elever ska vara med och fatta en massa viktiga beslut i olika lokala styrelser på ett sätt som vi prövar oss fram till. Men det måste sägas väldigt tydligt att de avgörande, pedagogiska, professionella besluten ska fattas av lärare och rektorer precis på samma sätt som andra professionella beslut inom sjukvården eller andra sektorer fattas - alltså av dem som är utbildade för att fatta dem. Det är det jag menar med att skolan inte ska styras av amatörer. Vi måste ha respekt för den professionalism som finns i lärarkåren. Jag fick inget svar från Nils-Erik Söderqvist på hur han reagerar på att bara 9 % av gymnasisterna på fordonsprogrammet faktiskt klarar av gymnasieutbildningen som det är menat. Vore det inte bättre att ge dem en riktig yrkesutbildning som dem känner att de kan klara av med möjlighet att komplettera senare?
Fru talman! Ulf Nilsson pratar fortfarande om resultaten i den svenska skolan och tar sitt exempel. Jag ska ta ett annat exempel, som belyser hela den här debatten i dag. Vi kan titta internationellt, ute i Europa. Man konstaterar nu att bland 22-åringarna är det över 90 % som lämnar gymnasieskolan med godkända resultat. Tittar man på Europa, på EU, i övrigt ligger det i snitt på 70 %. Då vet vi att det också finns länder som ligger betydligt lägre. Här i Sverige vägrar vi hela tiden att sänka ribban. Det vill jag inte vara med om. Jag har varit med om att höja ribban i vårt utbildningssystem, alltså att säga att alla behöver kärnämnena. Vi behöver ha en hög ambition när det gäller att klara målen. Men då ska vi inte för den skull börja föra en debatt som innebär att vi svartmålar den svenska skolan. Det har ingen glädje av. Vi behöver stärka de krafter som finns ute och som faktiskt gör ett gott arbete. Vi behöver lyfta fram de goda exemplen på vad som sker. Men åter till det här med målstyrning. Det var intressant när Ulf Nilsson pratade om målstyrning, om att vi ska skapa bättre kraft i målstyrningen. Det håller jag med om. Det ska jag gärna vara med om att göra. Men vad är det här för något: att reservera sig och säga att arbetsmiljön i skolan bör ha ett eget program? Varför ska vi säga det här? Vi har ju en miljölagstiftning och ett miljövårdsarbete ute. Vi borde vara överens om att det är något som ska ske ute på den lokala skolan.

Fru talman! Jag tänkte bara uppehålla mig vid tre frågor, men de är i och för sig rätt stora. Den första handlar om de problem som skolan har, och som många har berört. Den andra handlar om de ideologiska skillnader när det gäller skolans framtid som jag tycker att jag har skymtat i debatten. Den tredje handlar om några synpunkter på innehållet i grundskola och gymnasium som måste uppmärksammas särskilt med tanke på den framtida utvecklingen av vårt samhälle. Låt mig börja med den första, den om skolans stora problem.

De har hamnat utanför. De hör till dem som man har kallat utslagna eller sådana som står utanför skolan. Den gruppen måste naturligtvis snabbt få det stöd som de enligt läroplanen är berättigade till. Det här är inte resultatet av en dålig skolpolitik i vanlig bemärkelse. Det är alltså inte fel på läroplanen, skollagen eller något sådant. Det är ett direkt resultat av de nedskärningar som gjordes i början av 90-talet, under den ekonomiska krisen. Den drabbade skolan hårt. Man tog bort ungefär 20 % av lärargruppen. Det var framför allt specialpedagoger, skolpsykologer osv. som fick lämna skolan. Ungefär 10 % av dem har kommit tillbaka, men vi är alltså fortfarande i ett sämre läge än i början av 90-talet. Det betyder att de lärare som nu står med stora undervisningsgrupper och kanske har tre, fyra eller fem elever i en sådan grupp som skulle behöva det här stödet av en specialpedagog inte kan ge det stödet. Specialpedagogen finns inte och det finns ingen chans att klara av situationen med en så stor undervisningsgrupp för en lärare - som dessutom inte har kompetensen att ge de här eleverna ett riktigt stöd. Det där måste åtgärdas, och det handlar alltså om att skjuta till resurser. Det är alltfler partier som förstår detta, och jag tycker också att vi ser i den här motionsfloden att samtliga partier har uppmärksammat dyslexifrågan, läs-och skrivsvårigheter. Närmare 10 % av yrkandena som finns i det här betänkandet handlar om läs och skrivsvårigheter. Låt oss alltså vara eniga om att fortsätta arbetet med att snabbt få fram de resurserna - så snabbt det nu går. Den andra punkten borde vi prata väldigt mycket om. Den gäller det som skiljer oss från varandra ideologiskt när det gäller synen på hur skolan ska utvecklas. Jag vet inte varför, men på något sätt blir det en ytdiskussion som handlar väldigt mycket om betyg. Några hävdar att vi ska ha mer betyg. Det är moderater och folkpartister och i första hand kristdemokrater som för fram denna synpunkt att man ska ha mer examensprov. Jag tror att det sista budet från Folkpartiet var att man ska ha en grundskoleexamen. Och många har länge krävt en gymnasieexamen. Det där är naturligtvis något slags ytdiskussion som det finns skäl att gå lite djupare in på. Det skulle vi kanske behöva göra framöver. Det är en betoning av behovet av kunskap som vi kanske alla kan dela. Men det är en syn på skolan som betonar konkurrenssidan. Vi från Miljöpartiet tycker att själva inställningen till elevernas inlärningssituation är litet konstig. Det är allmänt känt att det inte är något bra pedagogiskt instrument att införa en sekundär motivation i form av betyg. Det är mycket mer effektivt att man studerar eller läser någonting därför att man är intresserad av ämnet. Dessutom har man inte studerat den betygssättning som vi har ordentligt. Nu har vi tack och lov äntligen fått en utredning som ska se över betygen, om de över huvud taget är vad man kallar reliabla, dvs. om olika lärare sätter betyg på samma sätt, om samma lärare sätter betyg på samma presentation lika vid olika tillfällen, om olika skolor sätter betyg på samma sätt, osv. Det finns mycket som talar för att det är stora brister i betygssättningen. Dessutom vet vi sedan gammalt att betyg är mycket dåliga prediktorer både när det gäller yrkesframgång och studielämplighet för högre studier. Det finns mängder av undersökningar som visar att de gamla betygen från gymnasiet i stort sett har varit värdelösa att använda som t.ex. urvalsinstrument för högre studier. Nåväl, vi får väl återkomma till den diskussionen. Jag skulle vilja uppehålla mig lite grann vid innehållet i utbildningen. Grundskolan och gymnasiet har en alldeles ny uppgift. När vi i vår generation, den äldre generationen, gick ut skolan såg världen väldigt annorlunda än vad den gör för de barn och ungdomar som går ut skolan nu. De problem som finns är i många bemärkelser större och annorlunda. Vi har en internationalisering av problemställningarna som är påtaglig. Miljöproblemen är globala. Vi har ett fattigdomsproblem på jorden som är globalt och som ställer stora krav på en ökad global solidaritet långt utöver vad vi kunde tänka oss på vår tid. Den tekniska utvecklingen går snabbt. Vi har något som kallas en ekonomisering av tillvaron som är snabb med ett helt nytt flöde av information när det gäller ekonomi, varor, konsumtionsinformation, osv. som flödar över ungdomarna. De måste alltså ha kunskap när det gäller att möta detta. Det handlar om kunskap om de ekologiska grunderna för liv på jorden. Det handlar om kunskap om andra länders kulturer och folk, hur andra har det i världen. Men det handlar också om förståelse för teknikens begränsningar, kunskapens räckvidd, att människans kunskap inte på något sätt är sanningen alltför nära. Vi brukar säga att dagens kunskap inte är morgondagens sanning. Det här är viktigare nu än någonsin. Och den kunskapen tror jag också har stor betydelse för det som vi var inne på och som Erling Wälivaara tog upp, nämligen de etiska sidorna. Man behöver den kunskapen för att kunna göra riktiga moralbedömningar och moraliska ställningstaganden som är mycket svåra, kanske svårare än dem som vi har kunnat göra. När Nils-Erik Söderqvist inledde sitt anförande talade han om den gamla skolans uttjänta skräp eller något i den stilen. Jag tog väl åt mig lite grann, eftersom jag är en gammal folkskollärare och då kände mig som detta gamla skräp. Men jag får väl dyka upp här som något slags återanvändning. Det ligger mycket i det. Jag har alltså upplevt detta att stå som lärare och ha min morgonandakt och ha min betygsbok i fickan med betyg i ordning och uppförande osv. Naturligtvis var det ingen bra skola. Men jag ser ändå tillbaka på den med en viss kärlek och en viss förståelse och är beredd att berätta om den för den nya generationen. Jag tror att det är viktigt när det gäller överföring av traditioner och etik. Vi får väl stå där lite grann med skammen men verkligen inte backa för att berätta hur det var. Det blir ett lite romantiskt skimmer över detta att berätta hur den gamla skolan var. Men det är inte fullt lika romantiskt när man kommer in på de andra frågorna och ska berätta hur våra generationer här i Sverige har handskats med tillvaron. Det handlar om maktfördelning, styrning, Sverige som ett imperalistiskt land med krigföring, religiösa krig. Vi har haft ett envälde, konungamakt tillsammans med kyrkans makt - konung av Guds nåde. Vi hade en vacklande demokrati ända in på 1900-talet då bara halva folket hade rösträtt. Vi har haft två världskrig som vi ska berätta om i detalj. Vi har haft en attityd i början av 90-talet mot andra länder och folk, främmande kulturer, som vi nog med viss skammens rodnad får berätta om. När jag då hör den här diskussionen om betydelsen av att vi för vidare den kristna grunden och den etniska grund som vi har stått på vill jag i alla fall säga att man då får vara väldigt försiktig. Man bör nog närma sig den här generationen med viss ödmjukhet och berätta. Och det kommer att handla väldigt mycket om misstag, och vi har ganska dåligt med goda exempel att föra fram. Därför tror jag att kunskapen får läggas till grund och att vi sedan skapar diskussionsutrymme i skolan, ett vitt sådant utrymme. Och det är viktigare nu än någonsin, både i grundskolan och i gymnasiet, att eleverna får diskutera och vi kanske snarare får stå till svars och bidra med kunskap. Men jag tror att vi ska lyssna mer än förklara hur man ska göra. Vi har alltså problemen att presentera. Vi står inte med facit i hand. Det ska de ta fram. Kunskapen är viktig. Vi har inte så väldigt mycket kunskap när det gäller människans sätt att hantera sådana här frågor. Vår benägenhet till kärlek må vara stor. Den finns i den gyllene regeln, och den finns på andra sätt. Vår benägenhet till hat och till fiendskap är också stor, och den ska hanteras. Hur den ska hanteras får vi väl hoppas att den nya generation på något sätt kan bemästra. Men jag skulle alltså starkt vilja understryka behovet av ökat elevinflytande och betydligt större elevmakt i skolan, inte bara när det gäller dessa frågor om möjligheterna att utveckla en bra etik för utformandet av framtiden utan också naturligtvis när det gäller kunskapsutvecklingen och sättet att påverka undervisningen och sådant.
Fru talman! Det är intressant att lyssna på Gunnar Goude. Jag ska först ta upp den första punkten som rörde att vi nog är på det klara med att det finns en grupp elever som inte har fått det stöd som de behöver. Det är ju ett väldigt stort problem som jag tror att vi kan vara överens om. Gunnar Goude säger att det är ett resultat av nedskärningar. Ja, nedskärningar har varit ett stort bekymmer, och de har drabbat många elever som behöver särskilt stöd. Däremot skulle jag vilja att man i den här diskussionen, om man ska vara saklig, också ska erkänna att det handlar om att vi har betyg och ett system i dag som synliggör problem som säkert har funnits tidigare. Problemet med läs och skrivsvårigheter är ju inte nytt, men det syns väldigt mycket mer i dag. Därtill kommer ju att vi har höjt ribban när det gäller vad som ska uppnås. Det finns också ett problem med att bara hitta lösningen i mer resurser, därför att många undersökningar har ju svårigheter att bevisa sambandet mellan resurser och resultat. Och det tycker jag att man ska fundera över. Då kommer man nämligen över till detta att man måste lära sig mer om inlärningsprofiler och hur individer på olika sätt kan ta till sig kunskap. Där tror jag att det finns väldigt mycket att göra. Vi nådde nästan jumboplatsen i matematikundersökningen och det var långt innan besparingarna kom och när resurserna var ganska stora, så vi har haft de här problemen tidigare. Jag vill betona att det också handlar om pedagogiska utmaningar. Det är alltså inte bara fråga om resurser, för då tror jag inte att man löser problemen. Sedan skulle jag vilja rätta till i följande avseende. Det gäller påståendet att betygssystemet liksom bara har blivit till och att det är skönt att man äntligen allvarligt tittar på detta. Ja, det är alldeles nödvändigt att titta närmare på gymnasieskolans betygsbekymmer. Det har vi diskuterat tidigare i debatten. Men det är inte så att de nuvarande betygen tillkommit av en slump, utan det var först 20 års utredande i otaliga utredningar av varierande kvalitet. Riksdagen har ändå ägnat 10-20 år åt att fram och baklänges analysera detta med betyg. Det är alltså inte så att detta är obruten mark.
Fru talman! Nej, betygssystemet är inte obruten mark. Jag tror att det hade varit bra om vi hade ägnat de 20 åren åt någonting annat. Argumentet att det finns undersökningar som visar att det inte finns ett enkelt samband mellan resurser och studieframgång tror jag ska tas med en nypa salt. Det är alldeles klart att det nu är resursbrist som gör att vi inte har specialpedagogerna på plats. Därom råder inget tvivel. För den här relativt lilla gruppen elever är det helt avgörande att vi får dit specialpedagogerna. Det kommer naturligtvis att öka möjligheterna att bedriva en bra undervisning i undervisningsgrupperna om de här eleverna får det stöd som de är berättigade till. Kanske visar de då inte genom olika reaktioner sitt missnöje med situationen. Det är alltså lättare att få en bra undervisning i undervisningsgrupperna om man kan hantera de elever som behöver särskilt stöd. Jag har tittat lite grann på undersökningarna. Det är nog svårt att göra sådana undersökningar eftersom resurserna ofta går till skolor som har speciella problem. Det är väldigt olika strukturer på dem. Det kan vara skolor med väldigt många elever med invandrarbakgrund osv. Det är inga enkla studier att göra. Jag skulle inte våga dra slutsatsen att man inte kan visa på ett samband mellan resurser och kvalitet i skolan.
Fru talman! Inte heller jag tror att det inte finns ett samband. Det är ju alldeles uppenbart att det saknas speciallärare. Vad jag säger är att man inte får tro att detta är lösningen på alla bekymmer. Det finns ju pedagogiska problem. I utbildningsutskottet har vi nyligen hanterat frågan om elever i särskolan. Regeringen konstaterade att väldigt många av de elever i gränslandet som har valt att integreras i grundskolan inte klarar av det. Det är då inte bara fråga om resursbrist, utan det handlar också om en hel del andra aspekter. Jag tror alltså att vi måste jobba på att skaffa oss ökad kompetens och kunskap. Vidare är det så att vi i skolan har valt modeller där man integrerar mer och mer elever i stället för att specialisera. Jag är inte emot det men det har inneburit att specialistkunskaperna i olika pedagogiska frågor har minskat, vilket kan vara ett bekymmer eftersom inlärningsproblem, t.ex. dyslexi, ibland kräver särskild kompetens hos en lärare. Jag tycker att det är en aspekt som man ska ha med i diskussionen och det är detta som jag ville påpeka för Gunnar Goude.
Fru talman! Jag kan för ovanlighetens skull fullständigt hålla med Beatrice Ask. Jag har noterat att väldigt många partier väckt motioner om just läs och skrivsvårigheter och krävt att den här specialistutbildningen kommer fram. Detta sammanfaller också med regeringens agerande, vilket kanske är ännu bättre. I senaste budgeten har ju 200 miljoner kronor anslagits för just denna specialistutbildning. Det handlar om kompetensutveckling för lärare som ska arbeta med elever som har läs och skrivsvårigheter. Avslutningsvis vill jag säga att jag noterar med tillfredsställelse att Beatrice Ask i sitt huvudanförande betonade betydelsen av att individualisera undervisningen och att det är ett mål. Det kräver naturligtvis också fler lärare per elev än vi har i dag. Detta är en resursfråga; det var trevligt att höra det. Jag hörde ingenting om nivågrupperingar.
Fru talman! Det var mycket intressant att lyssna till Gunnar Goudes filosofiska anförande. Mycket av det han sade stämmer väl överens med Kristdemokraternas åsikter. Gunnar Goude lyfte fram skolans problem och åsyftar det stora problemet - även om det egentligen är relativt litet - nämligen att det inte är så enormt många elever som inte klarar godkända resultat. Gunnar Goude drar slutsatsen att orsaken är att elever med behov av särskilt stöd inte får detta stöd. Den åsikten delar vi kristdemokrater helt och hållet, vilket jag också framförde i mitt anförande. Vidare har vi i nedskärningstider tagit bort vuxna från skolan; det är helt klart. Där har jag ingen avvikande åsikt. De flesta säger att det behövs mer resurser till skolan. Men den dagen resurserna ska fördelas skiljer det helt plötsligt exempelvis mellan Gunnar Goudes miljöparti och Kristdemokraterna avseende den kommande treårsperioden med 5 miljarder kronor. Det är på något sätt som att man säger att okej det här är bra och det här är problemet. Men man har inte kraft och förmåga att åtgärda problemet. Det är kanske det som är dilemmat för just nu sittande regering som regerar tillsammans med två stödpartier. Gunnar Goude tar upp ideologiska skillnader och skolans utveckling och kommer sedan in på betygssystemet. Men är det verkligen så att vi i betygssystemet har de stora ideologiska skillnaderna? Gunnar Goude säger att de som talar om betygssystemet lever i ett gammalt tänkande? De tjugoåringar, eller kanske tonåringar, som vill ha fler betygssteg, lever de trots sin ungdom i ett förgånget, gammalt tänkande?
Fru talman! Jag tror att vi är klara över var vi står beträffande betygssystemet. Var och en har vi deklarerat vad vi tycker är viktigt med det. Ungdomarna i systemet är delade. Det är många barn och ungdomar i skolan som, om man frågar dem om detta, säger att de vill ha betygen. När det däremot gäller elevorganisationerna är det lite mer genomtänkta ståndpunkter. De kommer väl snart att inse att betygen ska avskaffas. I fråga om pengarna är väl skillnaden att den som regeringsmakten haver måste se till att man har en budget i balans. Resurserna ska ut till kommunerna. Fördelen är att det är tre partier som samverkar - Miljöpartiet, Vänstern och Socialdemokraterna. Alla tre partierna verkar för ökade statliga anslag till kommunerna - pengar som ska gå till skolorna. Vi är på god väg. Perssonpengarna har hunnit tredubblas sedan de första gången kom. Vidare har vi inom försvaret nedskärningar på 8 miljarder kronor. De pengarna förs över till kommuner och landsting, visserligen med början om två år och framåt. Vi har också fått en förstärkning i den här budgeten av kommunernas anslag. Dessutom handlar det om 4 miljarder i efterskänkning beträffande momsskulder osv. Dessutom har ekonomin, tack vare att man håller budgeten i balans - och för all del också beroende på att vi befinner oss i en högkonjunktur - utvecklats så att vi kan räkna med att skatteintäkterna för kommunerna ökar med 2 % i år och med 0,5 % under de närmast följande åren. Där finns det väl resurser men sedan gäller det att ha kommunpolitiker med tillräckligt starka nypor så att pengarna förs över till skolorna.
Fru talman! Jag skulle vilja rekommendera Gunnar Goude att studera Kristdemokraternas budgetförslag lite närmare. Kristdemokraternas budgetförslag är i balans. Dessutom har vi inte tricksat med utgiftstaken som de tre regeringspartierna har gjort. Perssonpengarna är egentligen inga nya pengar, utan det är fråga om de pengar som man en gång plockade ifrån kommunerna och som man nu återställer. Det handlar alltså inte om några nya pengar när det gäller de s.k. Perssonpengarna.
Fru talman! Historiskt är det så att det var de borgerliga, inklusive Kristdemokraterna, som plockade bort pengarna. Persson lägger tillbaka dem. I den bemärkelsen är det inga nya pengar; det kan jag hålla med om. Kristdemokraternas budget tittade jag noga på förra året för att försöka förstå. Jag är inte imponerad, kan jag säga, men vi ska inte föra en budgetdiskussion nu. Det gläder mig ändå att ni eftersträvar en budget i balans.

Fru talman! Jag vill först deklarera att jag självfallet står bakom samtliga kristdemokratiska reservationer, men yrkar för tids vinnande inte bifall till fler utöver vad Erling Wälivaara redan har gjort. Jag vill i det här anförandet aktualisera det område i betänkandet som har rubriken Företagar och entreprenörsfrågor. Fru talman! Sverige har i jämförelse med övriga OECD-länder få företag. Nyföretagandet ligger också jämförelsevis lågt. Forskarna Bengt Johannisson och Torsten Madsen visar i en studie att vi också ligger ganska långt efter de övriga nordiska länderna när det gäller att stimulera till företagsamhet. Det är alarmerande, eftersom grunden för vår välfärd - att vi alla, inklusive de som har svaga röster och inga advokater, ska kunna färdas väl - ligger i att det finns människor som tycker att det är mödan värt att starta och driva företag. Det är i skolan som samtalen och kunskapsbyggandet om entreprenörskap måste börja, för där finns alla kommande innovatörer, entreprenörer och företagare. Det är därför glädjande att ta del av en SIFO undersökning om 17-åringars syn på företagande. Nio av tio säger att de kan tänka sig att någon gång starta och driva eget företag, och 85 % tror att det kommer att finnas fler företagare i den egna kommunen om fem år. Vilket intresse! Vilken potential för en levande Gnosjöanda i hela landet om den kraften kan tillvaratas och kanaliseras på ett bra sätt. Det är samtidigt ytterst bekymmersamt att 94 % av landets 17-åringar anser att de har fått för lite eller ingen information om vilka jobb och vilka möjligheter det finns som egen företagare, allt enligt samma undersökning. Över 60 % svarar att de inte har fått träffa någon egen företagare genom skolan. Lika många svarar nej på frågan om de upplever att skolan har ett bra samarbete med lokala företag. Det är beklagligt att regeringen vill avslå såväl vårt förslag om en nationell handlingsplan för entreprenörskap i skolan som ett entreprenörsprogram på gymnasiet. Det känns i betänkandet som om regeringen med stödpartier inte riktigt tar alarmklockorna på allvar. Man hänvisar till att samtliga läroplaner tar upp entreprenöriella aspekter. Man hänvisar till att det finns många lokala lösningar, framför allt på gymnasial nivå. Men uppenbarligen fungerar inte de lösningarna tillfredsställande när 94 % av eleverna uppger att de tycker sig ha fått för lite eller ingen information alls. Visst är det så att det förekommer företagargrenar, mest på samhällsprogrammet. Men många potentiella företagare finns i de yrkesförberedande programmen.

Det är lite surmulen misstro mot företagare och företagande. Det är trist. Tänk om regeringen i stället ville ta intryck av provinsen Nova Scotia i nordöstra Kanada som har inrättat ett entreprenörsprogram för ungdomar med målsättningen att eget företagande ska uppfattas som en spännande yrkeskarriär för unga människor. Man arbetar mycket nära näringslivet och använder sig av principen learning by doing. Detta projekt har NU TEK, ALMI och flera andra svenska aktörer besökt, men uppenbarligen inte hämtat hem. Annars vore just de fina samarbetspartner tillsammans med näringslivet för att under förtroendefulla former bygga möjligheter för elever att få kunskap om vad entreprenörer är. Fru talman! En entreprenörskultur kan bara utvecklas genom att man börjar från början. Skolans uppgift är att bejaka barns och ungdomars nyfikenhet och driftighet, som ju är grunden för entreprenörskap. Det finns i dag ett antal material och läromedel på området, faktiskt ned till årskurs ett. Det är självklart fritt att använda det för den som vill. Men om regeringen presenterar en nationell handlingsplan på området skulle det ge legitimitet åt en verksamhet som i dag är tämligen begränsad. Det hade varit önskvärt att regeringen hade vågat det för alla de elever som har lust och längtan att lära om entreprenörskap.

Fru talman! Jag tycker att Maria Larsson gör det felet att hon inte i stället funderar över när någonting bra och spännande växer. Det är viktigt. Jag tycker faktiskt att entreprenörskap, kreativitet, idéer och sådana här saker över huvud taget är oerhört viktiga, både i det lokala samhället och i ett större sammanhang. Jag tror faktiskt, utifrån de erfarenheter som vi har nu, inte bara hos oss utan också runtomkring oss, att det betydelsefulla är när det får växa nerifrån och när det får förutsättningar att gro ordentligt. Det jag önskar och det vi socialdemokrater vill är att den här friheten ska finnas och att man ska känna ansvaret, både de som finns i skolan och de som finns utanför skolan, de som finns i hela samhället runt omkring skolan. De får knacka på dörren och komma in i skolan. Näringslivet, organisationer, föreningar och över huvud taget allt det som finns runt omkring får komma in i skolan och säga: Vi vill vara med. Vi har idéer om hur vi vill utveckla skolans arbetssätt och hur vi vill möta eleverna för att nå fram till de intressen, de begåvningar, den lust och glädje som jag beskrev förut och som Maria Larsson kommenterade. Precis just detta. Då finns det förutsättningar på ett riktigt sätt, mycket bättre förutsättningar än om vi nationellt talar om i detalj vad som ska göras eller inte göras ute på den lokala skolan.
Fru talman! Nils-Erik Söderqvist bekräftar i sin replik det som jag länge har misstänkt, nämligen att regeringen ser som sin roll att sitta på åskådarbänk och iaktta vad som möjligtvis växer och gror i det här landet. Det kan man naturligtvis göra, men jag anser att ett regeringsbildande parti också har en uppgift att vara opinionsbildare och kanske driva på i en utveckling som man tycker är önskvärd. Här tycker jag att regeringen försummar ett tillfälle. Jag menar inte att man ska peka med hela handen. Men jag menar att man kan ge legitimitet åt de lärare och de skolor som har ett intresse för att utveckla den här verksamheten genom att tillhandahålla ett användbart redskap. Det är att vara opinionsbildare. Det är inte att fegt häcka på åskådarplats.
Fru talman! Maria Larsson skulle behöva fundera en del över vad det är för verktyg som behövs och som vi nationellt kan stärka. Jag vill peka på ett av de fyra som jag nämnde i min debatt. Det gäller hur vi stärker dem som finns i sin profession i skolan, dvs. lärarna. Hur kan vi ge dem mer i ryggsäcken av kompetens och av chans att få utveckla sina möjligheter i arbetet? Nu har vi anvisat tre miljarder i pengar för kompetensutveckling. Hälften går i och för sig till IT, men vi satsar också på en massa andra saker. Vi pratar mycket om barn i behov av särskilt stöd osv. Men vi fäster också en allt stigande uppmärksamhet på betydelsen av att stärka resurser till skolan för att den verkligen ska kunna ägna sig åt kompetensutveckling och ge dem som är i profession i skolan ännu bättre verktyg. De ska ständigt få lära nytt. Allt detta kommer att innebära impulser till skolan. Det kommer att innebära att det i arbetslagen kommer att finnas en stor flora av kompetenser som kompletterar varandra. I ett arbetslag kan det mycket väl finnas en eller flera som är just på det här området, som har en nära kontakt med näringsliv och omgivande samhälle och som kan föra in sådana här tankar och idéer och jobba på det här sättet.
Fru talman! Jag välkomnar verkligen pengarna till kompetensutveckling för lärare. De är mycket välbehövliga. De behövs naturligtvis till IT-sidan, men de behövs också till annat. Om den kristdemokratiska budgeten vinner gehör i kammaren skulle det bli ytterligare pengar som skulle kunna användas till kompetensutveckling hos lärarkåren - och hos vårdpersonal också, för övrigt. Men det som jag befarar är att dessa pengar inte i någon mån, eller i mycket liten mån, kommer att användas just till kompetensutveckling på det område som, om jag förstår rätt, både Nils-Erik Söderqvist och jag värnar. Vi tycker att det skulle vara roligt om vi fick en expansiv utveckling kring detta i skolans värld - att vi bygger ihop skolan med samhället, att vi öppnar skolan och inte isolerar den som någonting som ska existera i ett vakuum. Eleverna som går i skolan måste ju ta in hela världen utanför både vad gäller skogar, träd, företag, kommun, samhälle och allt som ryms där ute. Jag tycker att skolan är alltför isolerad i dagens värld. Jag skulle gärna se en öppnare skola i flera riktningar, men jag hyser stora tvivel vad gäller att de här kompetensutvecklingspengarna över huvud taget kommer att komma i fråga för kompetensutveckling på det området. Hade regeringen valt att använda sig av en nationell handlingsplan - inte som ett enda pekfinger eller som en hel hand som pekade, utan visat på detta som en möjlighet så hade den tagit på sig en opinionsbildande roll. Jag menar att regeringen nu underlåter att göra detta, och det är det som jag beklagar och kritiserar i anförandet. Tack!

Fru talman! Gunnar Goude sade tidigare att det är den andra, den yngre, generationen och dess målformuleringar som ska ta över. Jag tillhör kanske en av de yngre generationerna - i riksdagen i alla fall. Inget ont om er som tillhör den äldre - tvärtom! Fru talman! Jag vill beröra en enskild motion som jag och Charlotta Bjälkebring har skrivit. Det handlar om motion Ub314, som heter Sexualiteten som tillgång. Det är yrkande 1, 2 3 och 5 som behandlas i utskottets betänkande. Jag befarar att utskottet har valt att tolka, eller läsa, det som inte står i motionen - eller så har man helt enkelt valt att inte läsa alls. Detta grundar jag på att det svar som finns i utskottets betänkande är kort sagt intetsägande. Fru talman! Den 7 december förra året lade Skolverket fram en rapport om sex och samlevnad. Det är de frågorna som också behandlas i våra yrkanden i motionen. I rapporten från Skolverket sägs att en av svårigheterna med undervisningen är just balansen mellan sexualiteten och samlevnaden, och framför allt balansen mellan de mörka och ljusa sidorna. Det gäller att hitta en balans mellan att förebygga sjukdomar, våld och kränkningar och att stödja och främja den unges väg mot att integrera sexualiteten som en god kraft i sig och att hitta goda samspel med det egna och det motsatta könet. Fru talman! Jag vill först poängtera vad det är för yrkanden som vi har fört fram i vår motion. Det som vi avser med motionen, och har velat göra med den, är just att lyfta fram de positiva och ljusa sidorna av sexualiteten - sexualiteten som en tillgång, som rubriken på motionen lyder. Vi tar upp och säger att riksdagen som sin mening ska ge regeringen till känna att skolans samlevnadsundervisning ska fungera i enlighet med en värdeneutral hållning till sexualiteten. Skolan ska upplysa, utan att lägga värderingar på olika sexuella läggningar och på olika sätt att utöva sex. När vi pratar om en värdeneutral hållning så pratar vi inte om att den ska vara värdefri, utan vi pratar om en värdeneutralitet i form av att inte säga att heterosexualitet är normativt och bra, men att homosexualitet inte är normativt och inte bra. Det är det som vi pratar om som neutralitet - inte någonting annat. Men vi har förstått av de diskussioner som har förts att man har använt andra ord och andra förklaringar till vårt val av ord. Vidare säger vi att man också ska ta upp olika sätt att utöva sex. Jag kommer tillbaka till vad som menas med detta. Jag tycker att Skolverket tar upp det här i rapporten på ett ypperligt sätt. Det andra yrkandet som tas upp handlar om att samlevnadsundervisningen ska upplysa om könsöverskridande - om transvestism och transsexualism. I utskottet har man valt att skriva "transvestitism" och "transsexualitet". Trots att inte många från utbildningsutskottet är här vill jag börja med att tala om varför det är viktigt att använda de rätta orden, de rätta benämningarna, för transsexualism. Fru talman! Transsexualitet är nämligen inget begrepp som används. Det ordet innebär att detta skulle handla om en sexuell läggning, dvs. om en sexualitet. Men transsexualismen är ingen sexualitet, utan det är ett könsöverskridande - ett överskridande i könstillhörighet som inte har någonting med sexuell läggning att göra. Det handlar alltså inte om transsexualitet, utan om just transsexualism. Det är det rätta begreppet. Jag vet inte varför utbildningsutskottet har valt att ändra till transsexualitet. I den andra frågan, om transvestism, har utskottet också valt att döpa om vår formulering till någonting så uråldrigt som transvestitism. Man har tagit till ett uråldrigt ord som inte används i dag. Vidare är det intressant att ta del av och se vad som menas när vi i motionen tar upp de positiva aspekterna och också berör det som handlar om den psykosexuella utvecklingen hos barn och unga. Fru talman! Det är väldigt viktigt att man skiljer på begreppen, och jag vill nämna något om dem. Med det biologiska könet menar man den medfödda, den genetiskt bestämda, könstillhörigheten. Könsidentitet - vad är det då? Jo, med det avser man att individen är medveten om vilket biologiskt kön den tillhör och att detta stämmer med den upplevelsemässiga tillhörigheten. Det innebär alltså att det biologiska könet inte behöver stämma överens med könsidentiteten. Könsrollen avser den uppsättning attityder, värderingar, beteenden och förväntningar som i ett givet samhälle, vid en given tid av majoritetskulturen knyts till det ena eller det andra könet. Sexuell inriktning avser vilken kategori av andra individer man sexuellt attraheras av. Slutligen avser sexuellt beteende hur individen utövar sin sexualitet. Detta var lite sex och samlevnadsundervisning även för utbildningsutskottet. Fru talman! Skolverket har gjort en utredning av 51 grundskolor och 29 gymnasieskolor. Endast ett fåtal av skolorna har några nedskrivna mål för sin sexual och samlevnadsundervisning. I fyra av grundskolorna och sex av gymnasieskolorna utövar rektorn en styrning. Uppdraget till lärarna är således generellt, otydligt och det är ofta oklart vem som har ansvaret för denna undervisning. Det säger Skolverket i sin rapport. Där kan man också läsa att det inte finns någon diskussion om vad man vill med den här undervisningen på skolorna. Av de 80 skolor som har blivit granskade var det en skola som hade skrivit ned vad man ville och vilket syfte man hade med undervisningen. De hade alltså skrivit: Vi jobbar med detta därför att osv. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att det bara är en skola av de 80 som har gjort detta. Därför ställer jag mig också extra frågande till den styvmoderliga behandling av den här frågan som utskottet har valt. Det är ju inte så många andra av de här hundratalet motioner som har berört sex och samlevnadsundervisningen. Fru talman! Skolverket säger också att en av svårigheterna i undervisningen är att balansera sexualiteten, som jag sade tidigare. Det handlar om att hitta en balans mellan att ta upp och förebygga sjukdomar och våld och sedan komma tillbaka och ta upp den ljusa sidan. Ett hälsofrämjande synsätt är en generell utgångspunkt, och för undervisningen i vissa ämnen tar man just fram detta extra mycket. Ett främjande perspektiv utgår från att man ska stödja barn och ungdomar så att de kan stå emot de risker som de utsätts för. Preventionsforskning om ungdomar visar bl.a. att man i stället för att informera och förmana om risker faktiskt behöver utveckla och förstärka det som är positivt i den unges liv. Detta växande är en viktig skyddsfaktor för barn och ungdomar. Vi ser att det som finns i dagens sex och samlevnadsundervisning är just motsatsen till det som preventionsforskningen förespråkar. Anledningen till att jag tycker att det är extra viktigt att gå upp i debatten i dag är att riksdagens homogrupp i dag har arrangerat ett seminarium i sexoch samlevnadsundervisning. Där fick vi bl.a. reda på en sak som jag är väldigt förvånad över att utbildningsutskottet inte har reagerat på. I de kursplaner som har lagts fram av regeringen har man faktiskt tagit bort två väldigt viktiga aspekter. Det finns många förbättringar i de nya kursplanerna. Men, fru talman, i de nya kursplanerna har man valt att ta bort några meningar. Under Biologi och människan har man valt att ta bort följande mening: Frågor om homosexualitet ska få en saklig belysning i undervisningen. Vidare under rubriken Religion, bearbetning har man valt att ta bort: Frågor om äktenskap, sexualitet, trohet och föräldraskap ska belysas, liksom hur samlevnad påverkas av könsrollsmönster. Eleverna ska därvid få möjlighet att diskutera egna problem och reflektera kring samlevnadsfrågor. Ordet homosexualitet förekommer inte längre, och sexualiteten nämns inte längre under rubriken Religion. Jag tycker att det är anmärkningsvärt. Det borde också finnas någon form av reaktion från utbildningsutskottet. I och för sig tar man inte upp alla våra yrkanden och motiverar sitt avslag, utan man lägger betoningen just på detta med sex och samlevnadsundervisningen. Man säger att man betonar vikten av det som regeringen har gjort klart den 2 mars i sitt beslut att revidera kursplanerna som ska träda i kraft den 1 juli och tillämpas från höstterminen 2000. Man betonar vikten av att tala om värdefrågor i samband med undervisning om samlevnad och relationer, människosyn och språkbruk. Det är just detta som Skolverkets rapport kritiserar, fru talman. Jag förstår inte hur man kan använda detta som en motivering till att det faktiskt händer saker. Sex och samlevnadsundervisningen i grundskolan och gymnasieskolan har ju lyfts upp på väldigt många olika plan i samhället, inte minst i den här talarstolen och i riksdagen. När det är dags att diskutera vad vi ska göra åt detta rent politiskt blir det helt plötsligt tyst. Det är ingen som kommer med de konstruktiva förslagen. Det är ingen som begär de här förändringarna. Fru talman! Jag är lite orolig. Man hänvisar också till Värdegrundsprojektet som skolministern har tagit initiativ till. Det har varit bra på många olika sätt. Där har man diskuterat sex och samlevnadsundervisningen. Men vid frågor om detta har skolministern gång på gång i den här talarstolen talat om för oss att hon är ledsen att homosexuella, bisexuella eller transpersoner inte har varit representerade i det urval av ungdomar som har ingått i den här gruppen. Det tycker jag är synd, fru talman. Med detta vill jag yrka bifall till motion Ub314

Fru talman! Tasso Stafilidis befarar att utskottet inte har läst motionen och tycker att vi har behandlat den styvmoderligt. Jag ska försvara utskottet lite grann genom att säga att jag i alla fall har läst den. Vi har också diskuterat den. Den har ju också fått ett eget avsnitt i betänkandet. Dessutom gäller ju kritiken i så fall också Tasso Stafilidis egna partikamrater. Det får ni väl diskutera hemmavid. Jag har tidigare, innan man äntligen fick Skolverket att göra den här översynen, tagit upp frågan om sex och samlevnadsundervisningen. Det var ju som jag befarande i de interpellationerna, nämligen att det är väldigt olika i vilken utsträckning elever över huvud taget får sex och samlevnadsundervisning och vilken kvalitet den i så fall har. Det är beklagligt eftersom detta är väsentligt och viktigt. Jag ska inte gå in på de här definitionerna och den undervisning utbildningsutskottets ledamöter fick från talarstolen. Men jag tror att det är väsentligt att man inte krånglar till det och har en sådan hög ambition när det gäller anvisningar och skrivningar om den här undervisningen att det är ogörligt för den vanliga skolan att klara av det. Sex och samlevnadsundervisning upplevs av många som laddat och svårt. Det krävs mycket stöd och utbildningsverksamhet för att det faktiskt ska fungera över huvud taget. Av det skälet delar jag uppfattningen att Skolverket och regeringen har varit lite övernitiska mellan varven i kursplaneöversynen. När jag har kritiserat kursplaneöversynen i andra sammanhang har man sagt att man har städat bort detaljer. Risken är väl att homosexualitet, precis som Bibeln och en del annat, i några städrundor har ansetts som detaljer. Jag delar inte den uppfattningen. Jag tror att när det gäller just laddade frågor och frågor som ibland läggs åt sidan därför att man inte vet hur man ska hantera dem, kan det behövas en extra anvisning, t.ex. i kursplanen, för att något över huvud taget ska bli gjort. Sedan är jag lite frågande när det gäller en sak. Jag tycker att det är bra att man i motionen pekar på de positiva sidorna och att sex och samlevnadsundervisningen måste innehålla det. Jag tror att det finns lite för lite av det. Men det känns som om det var lite dubbelmoral från Vänsterpartiet här. Å ena sidan tycks de här förespråka lite porr, och å andra sidan utesluter man medlemmar som spelar in just den typ av filmer som vi har debatterat så mycket här i kammaren.
Fru talman! Det var många intressanta aspekter som Beatrice Ask valde att ta upp. Jag är glad att vi är överens när det gäller att man har valt att lyfta ut homosexualiteten ur kursplanen. Det är just det som är faran, fru talman. Det man gör med vissa minoritetsgrupper i samhället i dag, och det vi riskerar att göra, är att osynliggöra dem. Jag vet inte hur många gånger jag har stått och sagt det här i talarstolen. Genom att vi väljer att osynliggöra en viss grupp människor talar vi också om för vissa andra att de här människorna inte existerar. Jag är glad att vi är överens där, Beatrice Ask. Vad gäller dubbelmoralen vill jag bara påpeka att den process som Beatrice Ask tog upp inte är avslutad. Det är en process inom Vänsterpartiet som pågår, där de olika överklagandena kommer att behandlas i de olika instanserna. För min del är jag helt överens med Beatrice Ask. Jag tycker också att mitt parti för en dubbelmoral i den här frågan. Jag tycker att det är viktigt att faktiskt lyfta fram och belysa vad det är vi egentligen menar med de här olika frågeställningarna. Detsamma gäller även den dubbelmoral som förs fram också av regeringen och av riksdagens majoritet i frågan om värdegrunden. När vi diskuterar värdegrunden, vems värderingar är det då som blir styrande? Vem är det som sätter normerna? Vem är det som avgör vad som är rätt och fel? Jag och Beatrice Ask är säkert överens om att det som Beatrice njuter av och tycker är skönt kanske inte är detsamma för mig. Men det innebär ju inte att jag ska förneka Beatrice Asks val och tycka att de är mindre värda än mina val. Därför ställer vi samma krav i motionen på att skolundervisningen måste innehålla tolerans och öppenhet inför människors egna val så länge ingen människa kommer till skada eller blir kränkt.
Fru talman! Det här med dubbelmoralen är intressant. Vi är överens om det, så jag ska inte gå vidare med det men jag tycker att det i varje fall är lite märkligt. Jag tycker inte att utskottet har varit mesigt. Vi har ändå pekat på utredningen och på hur viktigt det är att arbeta med det. Däremot vill jag gärna lägga till något som är centralt. Det är det här att skolans undervisning ska vara allsidig. Det är viktigt just därför att skolan har möjlighet att ge alla ungdomar en allsidig undervisning. Däremot skulle jag vilja ha sagt i den här kammaren att det inte bara är skolan som har en skyldighet att undervisa, upplysa och fostra barn och ungdomar till en sund syn på sexualiteten. Det gäller också vuxna i andra sammanhang, inte minst barns och ungdomars föräldrar. Jag tror faktist att vuxenvärlden i dag lite grann lämpar över uppgifter på skolan som är svåra att ta tag i och svåra att hinna med. Däremot ska skolan klara det minimala, att se till att man får en allsidig och saklig undervisning. Jag tror då att det är viktigt att vi ser till att kursplaner och andra dokument är tydliga på den här punkten och att man följer upp med utvärderingsarbete. Vi moderater tjatar mycket om det. Det är viktigt att man följer upp att det faktiskt sker som ändock sägs i läroplaner och andra dokument att skolan ska åstadkomma. Här finns det uppenbarligen allvarliga brister.